Fru talman! Det gäller som sagt var att kompetensutbilda arbetskraften. Det håller vi på med bl.a. genom Kunskapslyftet och andra utbildningsinsatser när det gäller en arbetstidsförkortning, om det var det Jag räknar också med att det för ca 30 % av den frigjorda tiden kommer att behövas ny arbetskraft när man tittar på en arbetstidsförkortning. Det gäller bl.a. kompetens men också deltidsarbete. Arbetskraftsbrist är det kanske i de tre delar av Sverige där den största befolkningen finns. Däremot finns det mycket arbetskraft på andra ställen i landet. Det finns också många människor som går i utbildning som gärna vill ha arbete men som tack vare arbetslivserfarenheten kanske läser på universitetet. Det finns en stor potentiell styrka i det.

Fru talman! Jag sade i mitt anförande att det genomfördes ett sextimmarsförsök inom vården i Helsingborg. Där var det 120 vårdbiträden och undersköterskor som fick heltidsveckan minskad från 37 till 30 timmar. Heltidarna gick ned i arbetstid, men deltidarna gick upp i lön, och man täckte upp. Regeringen gick nu ut med att man ska lagstifta om att deltidarna ska få heltid. Men jag kan se att alla de deltider som finns kommer att täcka arbetstidsförkortningen och kompetensutbildningen ganska bra. Det är det svar som jag har. Jag tror att även Margareta Andersson är för en arbetstidsförkortning.
Fru talman! Vad vi nu har hört är ju en enda stor lovsång till arbetstidsförkortningens välsignelser. Ändå satt ju Barbro Feltzing med i den Segelströmska arbetsgruppen som för ett år sedan lade fram en rapport vars slutsatser var att en lagstiftad arbetstidsförkortning varken var en realistisk eller en önskvärd lösning. Då kan man ju undra vad det är som har hänt i sak under det här året som har fått Barbro Feltzing att så ändra uppfattning. I den här rapporten så talar ni om att en arbetstidsförkortning med hänsyn till den demografiska utveckling som vi har skulle ge upphov till stora problem när det gäller välfärdssektorn. Det skulle vara svårt att upprätthålla välfärden inom skola, vård och omsorg. Men då säger man i denna rapport att man kan lösa det problemet genom att de människor som blir berövade en del av sin betalda arbetstid i stället mer eller mindre ska tvingas att gå in och göra obetalda arbetsinsatser. Tycker Barbro Feltzing att detta är att öka människors livskvalitet? Tycker Barbro Feltzing att detta är ett stort steg framåt för jämställdheten? Det är väl knappast unga IT-ingenjörer som ni ska tvinga att göra obetalda dagsverken i vården, utan det blir väl förmodligen kvinnorna som får stå för det, antar jag?
Fru talman! Såvitt jag förstår menar Christel Anderberg att det står att ingen vill ha en tvingande lagstiftning. Det är det ingen som har föreslagit heller. Men däremot kommer man till slutsatsen att en lagstiftning är nödvändig och att staten ska vara med och hjälpa till att betala den. Men hur den ska se ut är inte sagt i den rapport som vi lade fram och som heter Kortare arbetstid - för och emot. Då kan man ju som Christel Anderberg som är moderat naturligtvis alltid ta fram de negativa egenskaperna, medan jag kanske tar fram de positiva egenskaperna. Jag kan säga att en lagstiftning som är generell och som vi vill ha kommer att ge möjlighet för alla grupper att få en lagstiftad arbetstidsförkortning, även dem som har låga löner. Men om man i stället bara gör en arbetstidsförkortning via avtal så kommer bara de som har höga löner att kunna få en arbetstidsförkortning. Man kommer inte att prioritera dem med låga inkomster.
Fru talman! Jag fick inte svar på min fråga. Det fick jag inte från Camilla Sköld Jansson heller för en vecka sedan. Men jag vill gärna ha svar på den frågan. Vill ni tvinga människor att avstå från betald arbetstid för att de i stället ska göra obetalda samhällsinsatser? För mig som är jurist är det lite främmande att tala om lagstiftning som inte är tvingande. Lagstiftning är tvingande. Och Barbro Feltzing sade själv nyss att det inte går att lita till avtal, eftersom en arbetstidsförkortning då inte kommer att komma alla grupper till del. Men när det gäller stora grupper på arbetsmarknaden så är inte deras problem att de jobbar för mycket, utan deras största problem är att de inte klarar sin försörjning. I ett läge där redan 200 000 hushåll är beroende av socialbidrag för sin försörjning, och där en arbetstidsförkortning riskerar att fördubbla den siffran, tycker då Barbro Feltzing att hon har rätt att sätta sig som förmyndare över alla dessa människor som faktiskt inte vill ha en tvingande arbetstidsförkortning?
Fru talman! Miljöpartiet vill minska normalarbetstiden. Vi vill minska den nuvarande normalarbetstiden på 40 timmar med ett par timmar i veckan, i ett första steg kanske med en timme. Men helst vill vi minska den till en 35-timmarsvecka. Om man minskar normalarbetstiden så är det ju normen. Och denna lagstiftning är inte tvingande utan dispositiv. Och i och med det har man rätt att genom avtal bestämma hur man vill göra inom varje bransch. Men när man minskar normalarbetstiden så sänker man hela normen, och det är det som är det viktiga i detta sammanhang. Det är alltså absolut inte någon tvingande lagstiftning. Jag säger att det är viktigt att lagstifta i dag, eftersom det är många som nu har förhandlat sig till kortare arbetstid. Om de inte får en lagstiftning här så känner de att de har betalat denna arbetstidsförkortning två gånger. Och jag vill alltså svara Christel Anderberg att vi vill ha en minskning av normalarbetstiden, och det är inte någon tvingande lagstiftning. Den är dispositiv.

Fru talman! För ganska precis 15 år sedan var Mona Sahlin i min hemkommun Eskilstuna och berättade för oss om sin utredning om arbetstidsförkortning. Då var jag föreståndare på ett stort daghem och ordförande i kommunens jämställdhetsdelegation. Jag kommer ihåg att jag satt nere i salen och tänkte att det är för märkligt att det ska vara så svårt att få fram en arbetstidsförkortning - en fråga som det socialdemokratiska kvinnoförbundet då hade drivit i 15 år. Tio år senare var jag på samma plats och berättade om den utredning som jag var ordförande i, nämligen Arbetstid - längd, förläggning och inflytande, och fortfarande fanns det inget förslag om lagstadgad arbetstidsförkortning. Det satt säkert någon i salen då också som tyckte att det var för märkligt att det ska vara så svårt att få fram en arbetstidsförkortning, en fråga som det socialdemokratiska kvinnoförbundet då hade prioriterat i 25 år. Vad vi i den utredningen kom fram till var bland mycket annat att en kortare arbetstid vore bra ur många aspekter. Det skulle vara lättare att kombinera arbetslivet med familjelivet och övrigt samhällsliv. Det skulle kunna bidra till större jämställdhet mellan kvinnor och män. Och det skulle kunna förändra behovet av samhällets service. Utredningen kom också fram till att en arbetstidsförkortning inte betalar sig själv utan kostar pengar som någon måste betala. Därför ansåg utredningen att frågan passar bäst att hanteras i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Där fanns också en mängd andra förslag som hittills märkts genom två propositioner, en som handlade om hur EG:s arbetidsdirektiv skulle införlivas i svensk lagstiftning och en proposition om större makt över arbetstiden för småbarnsföräldrar som väljer att vara föräldralediga på deltid. Och så sent som för någon vecka sedan debatterade riksdagen den propositionen. Efter valet 1998 ansåg regeringen att det fanns behov av ytterligare fördjupning av underlaget i arbetstidsfrågan, och en arbetsgrupp tillsattes med Inger Segelström som ordförande. Där ingick bl.a. jag och arbetsmarknadsutskottets nuvarande ordförande Sven-Erik Österberg tillsammans med representanter från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi tog fram den rapport som togs upp tidigare i replikskiftet, Kortare arbetstid - för och emot. I den behandlas en rad konsekvenser av en arbetstidsförkortning, både positiva och negativa. Det blir ofta positiva konsekvenser för individen och familjen, men kanske negativa för arbetskraftsutbudet och finansieringen av vår välfärd. Efter remissbehandling av den rapporten har regeringen tillsatt ytterligare en utredning om arbetstid. Vi hade vårt första sammanträde i går. Direktiven till den utredningen är ganska omfattande. Den ska bygga vidare på det som kommit fram i tidigare utredningar och remissvar. Varför behövs då dessa ständiga nya utredningar i frågan? Varför kommer vi inte fram till någon förändring? Det visar vilken svår fråga det är. Många debattörer har sin egen sanning, väljer statistik och forskare som stämmer överens med den egna uppfattningen och väljer att bortse från allt annat. Det är också en fråga som engagerar mängder av människor, men det finns många olika uppfattningar om hur man ska lösa frågan. Vi har hört i debatten som pågick förra veckan, om någon kommer ihåg vad som sades då, vilka skillnader som finns mellan de politiska partierna. Vi hör det utanför kammaren, från arbetsmarknadens parter. Skillnaderna handlar inte bara om sakfrågan utan också om hur frågan ska hanteras, från moderaternas avskaffande av arbetstidslagen helt och hållet till andra partiers lagstadgade generella förkortning av veckoarbetstiden. Nu har inte världen stått helt stilla i väntan på nya arbetstidsutredningar. Det har hänt och händer mycket i avtalen när det gäller arbetstidsfrågan. I så gott som alla avtal finns det något skrivet om arbetstiden. Även om lagen säger 40 timmar per vecka är det få som arbetar så varje vecka i verkligheten. Det vanligaste är att avtalen säger 40 timmar per helgfri vecka. Det motsvarar i genomsnitt 38,5 timmar i veckan. Många grupper som jobbar skift eller har nattarbete har ännu kortare arbetstid i sina avtal. Inom industrin finns många avtal som ger de anställda rätt att välja mellan förkortad arbetstid, tidigare pension eller högre lön. Det finns en mängd försök med kortare arbetstid i olika former, främst inom den offentliga sektorn men också inom det privata näringslivet. Ett intressant projekt pågår just nu bl.a. i Lindesberg. Där arbetar hemtjänstpersonalen enligt 3+3-systemet. Det innebär att de arbetar tre dagar och är lediga tre dagar osv., utan att ta hänsyn till lördagar och söndagar. Hittills är personalen mycket nöjd med försöket. Så är det i och för sig nästan alltid när man får vara med i en försöksverksamhet. Jag hoppas att den nya arbetstidsutredningen kan titta närmare på den verksamheten. På många arbetsplatser har personalen fått mycket större makt över sin arbetstids förläggning. Det kan kallas tvättstugeschema, periodplanerad arbetstid, time care eller något annat. Gemensamt för dem alla är att det utifrån verksamhetens behov fastställs hur många som behöver vara i tjänst. Därefter får de anställda själva välja vilka tider de ska arbeta. Trots att det inte innebär kortare arbetstid upplever många anställda det som om de jobbar mindre när de själva får bestämma när arbetet utförs. Det gör att de kan få arbete och familjeliv att gå ihop på ett bättre sätt. De får bitarna i sitt livspussel att passa lite bättre. Fru talman! På Arbetets museum i Norrköping visades nyligen en utställning om människors visioner för yrkeslivet. Besökarna kunde bl.a. på ett lekfullt sätt testa hur det känns att stressa när man matar någon. Fyra käftar sitter på en ställning som snurrar runt, medan munnarna mekaniskt öppnas och stängs. Besökaren ska slänga in rätt antal olikfärgade bollar utan att de hamnar utanför. Testet visar hur en undersköterska kan känna sig när hon måste skynda sig med att ge mat och medicin till patienterna, skynda sig i stället för att i lugn och ro kunna prata, mata och vårda. Det är ett exempel på hur stressen i arbetslivet breder ut sig alltmer. Vi vet att i synnerhet kvinnor i vården och omsorgen, men även den manligt dominerade polisen, drabbas hårt av utbrändhet och ökande sjukskrivningar. Vill man göra det lätt för sig kan man, som Miljöpartiet, kräva kortare arbetstid för att komma till rätta med stressen i arbetslivet. Men är det lösningen? I den forskning som jag har kommit i kontakt med finns ingenting som tyder på att de som i dag har kortare arbetstid, dvs. deltidsanställda, har lägre sjukfrånvaro eller känner mindre stress i arbetslivet än de heltidsanställda. Det är klart att det är lättare att stå ut med stressen på deltid än på heltid. Men är det så vi ska lösa problemet? Är det inte så att arbetstakten måste bli lägre, så att alla orkar med sitt arbete utan att bli sjuka? Inom några få år börjar 40-talisterna gå i pension. Enligt Kommunförbundets beräkningar skulle kommunerna behöva rekrytera varenda en av de ungdomar som går ut skolan. Alla inser det orimliga i detta. Enligt rapporten Kortare arbetstid - för och emot är risken stor att vi får för få människor som vill och kan arbeta med vår välfärd. En generell arbetstidsförkortning skulle i stället kunna öka pressen och arbetstakten för de anställda. Rapporten visar att man måste vara mycket noga med hur en arbetstidsförkortning genomförs. Samtidigt som vi pratar om brist på arbetskraft tar vi inte hand om de människor som vill arbeta mer. Det finns fortfarande en alltför stor grupp som står helt utanför arbetsmarknaden, och det har vi behandlat i ett annat betänkande. Men på arbetsmarknaden finns också 250 000 kvinnor som har tröttnat - Dessa kvinnor behöver mer pengar för sin försörjning. Dessa kvinnor vill inte sänka sin arbetstid, de vill öka den i stället. Detta är ett stort problem och en stor skam att vissa branscher inte kan erbjuda sina anställda ett heltidsjobb. Det märkliga är att det nästan enbart handlar om kvinnodominerade branscher. Regeringen kommer att tillsätta en utredare som ska pröva om det måste till lagstiftning för att komma till rätta med den ofrivilliga arbetslösheten och det stora slöseri med arbetsvilja som det innebär. Slutligen vill jag ta upp frågan om småbarnsföräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Vi har hört flera partiföreträdare ta upp den i sina anföranden i förra veckan. Det är ingen tvekan om att många arbetsgivare verkligen uppmuntrar sina anställda att ta ut föräldraledighet och underlättar så mycket som möjligt för att det ska fungera bra på arbetsplatsen under ledigheten. Det finns även arbetsgivare som speciellt uppmuntrar papporna att ta vara på småbarnstiden och utnyttja sin rätt till ledighet. Senast läste jag om ett byggföretag som kompenserade sina anställda för den skillnad som finns mellan föräldrapenningen och 80 % av den faktiska lönen. Det företaget är inte ensamt. Det finns en hel del företag som uppmuntrar sina anställda på samma sätt. Dessvärre finns det många exempel på motsatsen, arbetsgivare som direkt motarbetar och diskriminerar anställda som är föräldralediga. Det finns t.o.m. arbetsgivare som kräver av unga kvinnor att de ska skriva s.k. barnkontrakt innan de får en anställning. Det betyder att de måste lova att inte bli gravida inom en viss tid. Det uppmuntrar inte till ett barnvänligt samhälle och ett barnvänligt arbetsliv. Allt det här borde rimligtvis inte vara tillåtet, eftersom vi har en jämställdhetslag som förbjuder diskriminering på grund av kön och en föräldraledighetslag som ska skydda föräldrar mot godtycklig behandling under eller på grund av föräldraledighet. Fru talman! Vi har också en lag om anställningsskydd som har urholkats, mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets vilja. Vid uppsägning av personal har arbetsgivare på små företag rätt att undanta två personer innan turordningslistan för uppsägning fastställs. Vi socialdemokrater var emot den förändringen, eftersom vi anser att det kan ge upphov till godtycke vid uppsägning. Detta godtycke kommer att drabba den som kanske har störst behov av skydd. Det finns en stor risk för att föräldralediga kommer att drabbas extra hårt. Därför vill utskottet göra ett tillkännagivande till regeringen om att det behövs en översyn av föräldraledigas skydd. Fru talman! I betänkandet behandlas en mängd motioner som rör arbetstidens längd och förläggning och arbetstagarens inflytande över sin egen vardag. Eftersom regeringen har tillsatt utredningar som berör de flesta av motionerna vill utskottet inte ta ställning till de enskilda yrkandena i dag utan föreslår avslag på motionerna, i avvaktan på kommande utredning, med undantag för motionerna A706 och A224, som föreslås bifallas. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Jag måste ge Laila Bjurling en eloge. Trots hennes långa anförande här vet vi ännu inte var Socialdemokraterna står i frågan om vi ska lagstifta om en generell arbetstidsförkortning eller inte. Början av anförandet var ett klart ja där men sedan kom alla betänkligheterna. Det är både trist och märkligt att Socialdemokraterna fortfarande, efter 15 års utredande, tydligen inte vet var de står i den här frågan. Laila Bjurling satt ju med i Segelströmska arbetsgruppen. Jag har frågat Camilla Sköld Jansson och Barbro Feltzing men jag har inte fått något svar.

Om så är fallet undrar jag vilken inverkan det får på jämställdheten och på människors livskvalitet.
Fru talman! I samband med den arbetsgrupp som jobbade med frågan om för och mot kortare arbetstid lade vi ut på Konjunkturinstitutet att titta närmare på effekterna av olika former av arbetstidsförkortningar, under vissa givna förutsättningar. Så är det ju alltid när man ska göra prognoser. Av Konjunkturinstitutets prognoser framgick att vi skulle kunna rymma en hel del arbetstidsförkortning inom den tillväxt som finns. Ändå skulle vi kunna ha en ganska bra utveckling när det gäller hushållens privata konsumtion. Men sedan har vi det problem som Christel Anderberg pekar på. Hur ska vi alltså ordna försörjningen för välfärden framöver? Med en generell arbetstidsförkortning över hela linjen riskerar vi, enligt Konjunkturinstitutets beräkningar och prognoser, att mindre pengar kommer in i form av skatt. På det sättet minskar chanserna att försörja våra välfärdssystem. I prognoserna fanns det dock också en ganska rejäl höjning av hushållens privata konsumtion. Inga beräkningar gjordes vad gäller hushållens eventuella beredskap att minska tillväxttakten i egen konsumtion för att på det sättet åstadkomma en ökad välfärd. Således kan man inte generellt säga att utredningen visar att det skulle bli brist på folk. Inom vissa branscher är det så men vi ser också att det finns väldigt mycket outnyttjad arbetskraft, både i form av deltidsarbetslösa och i form av helt arbetslösa. Om det blir minus eller plus får nog alltså utredningen utvisa.
Fru talman! Men snälla Laila Bjurling, jag läser innantill ur er rapport och det är inte Konjunkturinstitutets ord, utan det är arbetsgruppens ord: Slutligen skulle verksamheten i den offentliga sektorn kunna kompletteras genom att personer som fått sin arbetstid förkortad lägger in ett visst mått av frivilligt arbete. Så står det faktiskt, och Laila Bjurling har inte reserverat sig. Tänker ni er alltså att människor ska förhindras att jobba betald arbetstid så mycket som de skulle vilja för att i stället tvingas in i en form av obetald samhällstjänst?
Fru talman! Ingenting i rapporten sägs om obetald samhällstjänst, bortsett från en enda, att ställas mot hundratals olika konsekvenser - för eller mot. Man kan välja att göra som Christel Anderberg gör och plocka ut en enda mening ur det hela för att visa att förkortad arbetstid strider mot de anställdas behov och villkor. I själva verket är det väldigt många anställda som önskar förkorta sin arbetstid. Socialdemokraternas linje i det hela är just att se till att den enskilda individen får ett rejält inflytande över sin egen arbetstids förläggning, men med kollektivavtal eller lag i botten; detta i motsats till Moderaternas linje, nämligen att den enskilde anställde får vara utlämnad på nåder till arbetsgivarnas eget godtycke. Man säger inte riktigt så men läser man lite mellan raderna så är det precis vad som sägs. Moderaterna säger i sin reservation att arbetsgivarna ska få bestämma hur det ska se ut. Sedan kan de arbetssökande söka sig till de villkor som de själva gillar. Detta är en snabbförkortning, inte ett direkt citat. Jag tror dock att det är en ganska korrekt tolkning av Moderaternas reservation.
Fru talman! Jag vill upprepa lite av det jag tidigare sagt. Flera länder har ju förkortat arbetstiden och där har det faktiskt gått väldigt bra. Man har inte sett de stora farhågor som vi ser här i Sverige. I Norge har man förkortat arbetstiden. Detsamma gäller Finland. Där har man också prövat med friår. På samma sätt är det med Danmark och Holland. Den ordning som nu införts i Frankrike vad gäller arbetstidsförkortning har visat sig vara en stor succé. Likadant är det med Tyskland där man har gått längst och nu har 35 timmars arbetsvecka men strävar efter 32 timmars arbetsvecka. Volkswagen har minskat arbetstiden, samtidigt som man tillämpar flexibilitet. Vad säger Laila Bjurling? Är inte detta något som också Sverige måste tänka på, dvs. att vi också ska börja med arbetstidsförkortning? Sett till länderna runtomkring ligger vi nästan sist i ligan i det här avseendet. Sedan gäller det vad Laila Bjurling säger om att hälsan blir bättre av en arbetstidsförkortning. Det är väl närmare 54 kommuner i Sverige som har prövat detta, och i samtliga kommuner säger man att sjukfrånvaron har minskat. Detta kanske den senaste arbetstidsgruppen inte tog så stor hänsyn till. Man tittade på vad Konjunkturinstitutet sagt men tog inte hänsyn till hälsan. I Karlskrona minskar sjukfrånvaron. Vidare gäller det Södertälje sjukhus. I arbetsgruppen har vi tidigare talat om Kiruna, där sjukfrånvaron minskat. Likadant är det med övriga. I Tyskland har man också visat att arbetsskadorna minskat.
Fru talman! Miljöpartiet envisas med att säga att vi ligger sist i ligan. Barbro Feltzing använde inte precis de orden, men de brukar säga att vi jobbar mest av alla i hela Europa. Så är ju inte fallet. Det är väldigt få som har en lagstiftning om mindre än 40 timmar. De flesta länder i Europa har en lagstiftning om mer än 40 timmar, kanske om 42 eller 48 timmar. Det finns enstaka exempel på annat, men däremot finns det väldigt gott om avtal mellan vissa av arbetsmarknadens parter som har annan arbetstid. Det finns även i Sverige. Jag sade i mitt anförande att det är mycket få som jobbar 40-timmarsvecka i Sverige varje vecka. Det allra vanligaste när man säger att man jobbar 40 timmarsvecka är att man är ledig röda dagar som infaller måndag-fredag, dvs. helgdagar. Då jobbar man i genomsnitt 381⁄2 timmar. Barbro Feltzing säger att man ska sänka normalarbetstiden med en timme i veckan.
Fru talman! Jag kan börja med det sista. När jag säger att man ska sänka normalarbetstiden med en timme, minns kanske Laila Bjurling att arbetstidsförkortningsgruppen, som vi hade som referensgrupp höll med om att det skulle sänka normen på hela arbetsmarknaden om man sänkte normalarbetstiden med en timme. Det håller man med om. Att man genom avtal kan förkorta den ytterligare är riktigt. Men om man tittar på Frankrike ser man att de har en lagstiftning om att företag med mer än 20 anställda ska förkorta arbetstiden. Om de inte gör det får de en straffpålaga. Men det har blivit så att man har förkortat arbetstiden. Alla andra länder har också gjort det. Jag vidhåller att Sverige ligger efter. En annan sak som jag vill ta fram är att JämO, som skickade in remissvar på arbetslivsgruppen, sade att det fanns tre tunga skäl för att förkorta den dagliga arbetstiden. Det var bättre förutsättningar att kombinera arbete med föräldraskap, en jämnare fördelning mellan kvinnor och män och obetalt och betalt arbete, som jag också tog upp i mitt anförande, men också att kvinnors arbetsskador och långtidssjukskrivningar minskar. Någonting som är viktigt är att det kan bli en ändrad arbetsorganisation inom arbetslivet. Det bidrar till att manligt uppbyggda hierarkier luckras upp och till att ändra maktförhållanden mellan kvinnor och män i arbetslivet. JämO trycker väldigt hårt på det här. Man menar också att många kvinnor med ofrivillig deltid kan gå upp till heltid. Vad tycker Laila Bjurling om JämO:s inlägg i debatten?
Fru talman! Miljöpartiet tillhör tyvärr verkligen den grupp som bara plockar ut de fakta som stämmer överens med sina uppfattningar och glömmer bort alla andra fakta som finns i målet. Det finns inga som helst tecken på att t.ex. deltidsarbetare har mindre stress i arbetslivet eller mindre sjukfrånvaro. Finns det några tecken kan det vara åt andra hållet i stället. Arbetstidens längd har inte något samband med sjukfrånvaron. Däremot stämmer detta, som Barbro Feltzing säger, i försöksverksamheter. Men det spelar ingen roll vilken försöksverksamhet man än hittar på, för man ser alltid att människor blir engagerade och upplever att det är positivt att få vara med och bestämma och ha inflytande över sin situation. Då upplever man att man har en bättre hälsa. Däremot är det inte särskilt många ställen där det visar sig att den faktiska sjukfrånvaron verkligen har sjunkit. Karlskrona nämner Barbro Feltzing som ett exempel. Där visade det sig att sjukfrånvaron sjönk när man diskuterade projektet, men när man väl kom i gång ökade den igen. Det går alltså inte att på något sätt leda i bevis att det har med varandra att göra. Däremot tycker jag att det är oerhört angeläget att vi verkligen jobbar hårt för att alla anställda ska få inflytande över sin egen arbetssituation. Då känner man att man kan kombinera sin fritid med sitt arbetsliv på ett vettigt sätt, och på det sättet klarar man av det s.k. livspusslet. Jag är ganska övertygad om att vi nog kommer att ha en hel del olika exempel på arbetstidsförkortningar i den utredning som nu arbetar när vi får lägga fram våra förslag. Men vi är inte framme där än; vi vet ännu inte vilka förslag vi kommer att lägga fram.

Fru talman! Nog är det bra märkligt. Jag har ställt samma raka fråga till Laila Bjurling, till Barbro Feltzing och till Camilla Sköld Jansson, som alla tre satt med i den Segelströmska arbetsgruppen. Det framgår av rapporten att man inser att det kommer att bli svår brist på arbetskraft inom skolan, vården och omsorgen om man förkortar arbetstiden. Det tänker man sig att lösa genom att människor ska göra frivilliga insatser. Tänker ni med lag beröva människor betald arbetstid och ersätta det med frivillig samhällstjänst? Ingen av de tre vill svara på frågan, för de inser att detta är en lapsus. Det är så ologiskt att uttalandet inte tål att hållas fram i ljuset. Men det var inte för det som jag begärde ordet igen, utan det var för att försöka klarlägga vad lagstiftning egentligen innebär. Alla talare säger att vi lagstiftar men att det inte är tvingande. Lagen är ju dispositiv. Vad innebär då detta? Om arbetstidslagen är semidispositiv innebär det att man kan frångå den genom centrala kollektivavtal i vissa hänseenden och även i några begränsade avseenden genom lokala kollektivavtal. Det innebär att den arbetsgivare som inte har något kollektivavtal är bunden av arbetstidslagen till sista kommatecknet. Även i övrigt ligger det i begreppet avtal att det är två parter som måste komma överens.

Fru talman! Jag svarade på Christel Anderbergs båda frågor i förra omgången, men jag kan försöka göra det igen. Christel Anderberg frågar om behovet av ideellt arbete grundar sig på en beräkning av fördelningen av den offentliga kontra den privata konsumtionen. Utredningen konstaterar att man 2015 kommer att få sådana problem med den offentliga konsumtionen att man måste komplettera oavsett om man gör en arbetstidsförkortning eller inte om man inte förändrar skattekvoter. Den kompletteringen är minimal jämfört med vad som skulle behövas om moderaternas skattepolitik skulle gå igenom. Tycker Christel Anderberg att detta lilla är ett problem kan jag säga att det inte är någonting jämfört med vad som skulle bli fallet med de neddragningar ni förordar. Återigen går jag till att arbetstidslagen är dispositiv och att man har en norm som man i en förhandlingssituation omsätter i praktiken. Hur kommer det sig, Christel Anderberg, att vi på arbetsmarknaden i dag har en uppsjö av olika varianter utifrån olika verksamheter och olika veckoarbetstider om lagen är så tvingande?
Fru talman! Camilla Sköld Jansson pratar om våra förslag till skattesänkningar. I samband med den Segelströmska arbetsgruppens förslag gjorde Kommunförbundet bedömningen att sänkningen av arbetstiden skulle kosta kommunsektorn 10 miljarder kronor om året. Detta skulle leda till att man måste göra sig av med personal. Självklart kommer en arbetstidsförkortning, tillsammans med den demografiska utveckling vi har, att leda till att det blir brist på arbetskraft inom stora sektorer. Det finns i dag kollektivavtal där man har hittat olika varianter för arbetstidens längd och förläggning, och det tycker vi moderater är alldeles utmärkt. Men det finns inte ett enda exempel på ett kollektivavtal där man har kommit överens om längre arbetstid än vad arbetstidslagen föreskriver som norm. Den utgör taket, och sedan kan man gå nedåt men aldrig uppåt.
Fru talman! Att det inte finns avtal om längre arbetstid är själva poängen. Det är det som gör att lagen och normen är ett verktyg för en arbetstidsförkortning. Det är intressant att Christel Anderberg är så omtänksam när det gäller kommunsektorn och kommunsektorns resurser. Det gläder mig. Det vore intressant att se om det kunde återkomma i de moderata motionerna. Självklart kostar en arbetstidsförkortning, och det är också därför man ska ersätta arbetsgivare t.ex. via sänkta arbetsgivaravgifter. Gör man inte det kostar en arbetstidsförkortning, precis som Kommunförbundet har räknat med. Men man lyfter också i denna rapport fram att man kan kombinera en generell arbetstidsförkortning med en politik, t.ex. via sänkningar av arbetsgivaravgifterna, så att arbetsgivaren kompenseras för den högre timkostnad som det faktiskt blir.
Fru talman! Det är ett missförstånd, Camilla Sköld. Vi moderater värnar inte det allra minsta om kommunsektorn som sådan. Däremot värnar vi väldigt mycket om verksamheterna vård, skola och omsorg i vilket huvudmannaskap de än ska bedrivas. Vi är mycket angelägna om att de verksamheterna ska få ekonomiska möjligheter att anställa så många händer, fötter och huvuden som behövs för att man ska få vård och omsorg av hög kvalitet. Camilla Sköld Jansson framställer det som att en sänkning av arbetsgivaravgifterna inte skulle kosta någonting alls. Men faktum är ju att staten kommer att få in betydligt lägre avgifter - det är egentligen skatt - om vi sänker arbetsgivaravgiften. Vi moderater föreslår skattesänkningar, men ni föreslår sänkning av arbetsgivaravgifterna. Vad är skillnaden? I bägge fallen få staten lägre inkomster.

Fru talman! Nu var det idrott. Vet ni att jag har arbetat i 141⁄2 timme nu? Jag kommer att vara hemifrån i 17 timmar i dag. Jag skulle önska att den här branschen kunde erbjuda mer mänskliga arbetsformer. Med den här typen av arbetsbörda, som jag delar med många i samhället som är i arbete, är det svårt att orka och hinna med ideellt arbete. Trots det har vi i landet en halv miljon ideellt arbetande ledare på gräsrotsnivå. Det är få länder som erbjuder en sådan mångfald och en sådan lättillgänglig idrott som Sverige. Men kåren som arbetar ideellt börjar bli allt äldre. Idrotten ger friskvård, engagemang, underhållning och gemenskap och har i själva verket aldrig haft en större chans att växa och vara samhällsnyttig än nu när rapporter om ohälsa, fetma och stillasittande avlöser varandra. Men det är klart att om vi aldrig kan få ordning på arbetstiden kommer vi att fortsätta sitta stilla och bli allt fetare. Tyvärr har den spontana idrotten minskat de senaste åren. Det är alltmer så att barn som inte är med i någon förening är fysiskt helt passiva på sin fritid. Alarmerande undersökningar av ungdomars fysiska status visar att 16-åringar i vårt land har blivit 3-4 kg tyngre de senaste tio åren, och det är inte muskelmassan som har ökat. Vet ni förresten att det är vanligast att elever beviljas frånvaro från idrotten i skolan på medicinska grunder, enligt en studie från Riksidrottsförbundet? Hela 43 % åberopar det. Procentsatsen förefaller mycket märklig, tycker jag, och den borde kräva en noggrannare analys. Fler flickor än pojkar beviljas frånvaro, 21 respektive 4 %. Det här bör vara en signal till skolorna om att idrotten är dåligt anpassad till flickornas önskemål och behov, och vi ställer oss mycket frågande till att 12 % av de frånvarande anger övervikt som skäl till frånvaron. Anser skolan att överviktiga barn inte behöver motionera? Minskad rörlighet leder till en ökning av hjärtsjukdomar och coloncancer och till en minskad lungfunktion. Medellivslängden riskerar på sikt att sjunka om inte den här utvecklingen bryts. Genom att röra på sig skapar barnet grunden för sin intellektuella, sociala och personliga utveckling. Rörelse är ett läromedel för barnet. I den av riksdagen nyligen antagna idrottspropositionen står mycket att läsa om närmiljöns betydelse för motion och idrott. Här har vi mycket att hämta in och förverkliga hela ledet ut till kommunerna. Men barnets dagliga idrottande försvåras mest av avståndet till idrottsplatsen. För att möjliggöra tillräcklig motion måste man ju skapa rätt omständigheter, och för barn i den tidiga skolåldern är just den egna gårdsplanen, närområdet och skolgården de viktigaste platserna för motion och idrott. Vet ni förresten att barnen under sin tid i lågstadiet har ungefär 1 500 timmar rast? Det är mer tid än vad något skolämne har. Det om något borde väl leda till eftertanke. Det här är ju kommunernas ansvar, men det är också vårt ansvar att föra ut de beslut som vi fattar och de riktlinjer som vi bestämmer här i riksdagen. Samarbete med skolan och idrottsföreningarna vid planering av den fysiska miljön kan maximera nyttan för barnet. Det fysiska aktivitetsåret pågår just nu. Idrotten sätter folk i rörelse. Men också friluftsorganisationerna, hembygdsföreningarna, studieförbunden och folkdansgillen samarbetar och tar nya tag för att tillsammans hjälpas åt att bryta den här trenden mot ökad övervikt och sämre hälsa. Jag skulle önska att detta var ett lika hett debatterat ämne som boxning är. Men märkligt nog är det inte det. Eller är det så märkligt? Titta på vad det är som styr intressena och i medierna! Från Miljöpartiets sida har vi en motion med flera andra partier om att vi tycker att kampsporterna behöver jämställas med den professionella boxningen och att en del kampsporter troligtvis också behöver förbjudas. Med det yrkar jag bifall till reservation 11 under punkt 13. Just nu pågår, fru talman, ett intensivt lobbyarbete gentemot de s.k. gräsrötterna inom idrotten, alltså dem som jag pratade om tidigare, de ideellt arbetande ledarna. Man tycker att vi ska ansöka om OS igen. Det är inte bara kul. Miljöpartiet anser att det bör ankomma på dem som ska betala ett sådant stort arrangemang att bestämma om en ansökan om OS ska göras. Detta görs då lämpligen via en folkomröstning. Per Bill från Moderaterna har skrivit en väldigt bra motion om det här. Den motionen yrkar jag bifall till. Det är reservation 9 under punkt 10. Även internationellt är forskningen på det här området i sin linda. Men hösten 1999 presenterades en undersökning bland elitidrottskvinnor i Norge. Miljöpartiet anser att det är viktigt att det tas fram etiska riktlinjer inom idrotten och att frågor om sexuella trakasserier och övergrepp blir föremål för utredning. Kunskap om att sexuella trakasserier förekommer och åtgärder mot dessa bör enligt vår uppfattning spridas vid all ledarutbildning inom idrotten. Dessutom anser vi att de olika förbunden ska ha en strategi för hur de ska hantera en situation där någon blivit sexuellt trakasserad. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 13 under punkt 4. Till sist vill jag upprepa någonting jag sade under vår tidigare pågående debatt. Jag undrade då varför män annonserar efter kvinnor i stället för att gå på alla kulturarrangemang, där kvinnorna faktiskt är. Jag vill avsluta den idrottsdebatten med att säga: Jag undrar varför kvinnor annonserar efter män.

Fru talman! I kväll är det alltså andra halvlek för debatten om KrU4. Den påbörjades i torsdags, men på grund av den sena timmen hann den aldrig slutföras. Jag vill inledningsvis konstatera att det här betänkandet är ett motionsbetänkande om främst idrottsfrågor, men även några motioner om allmänna samlingslokaler finns med. Motionerna är både från förra riksdagsåret och från innevarande. Betänkandet har föranlett 20 reservationer och tre särskilda yttranden. Jag kommer att kommentera några av reservationerna i slutet av mitt anförande. Fru talman! För drygt ett och ett halvt år sedan debatterade vi och fattade beslut här i riksdagen om regeringens proposition En idrottspolitik för 2000 talet. Vi lade då fast strukturen för idrottspolitiken, och som alla minns slog vi fast idrottspolitiken tre grundstenar. Den första handlar om att idrott också är folkhälsa och att det alltid är viktigt att lyfta fram idrotten som en del av folkhälsoarbetet. Breddidrotten blir alltmer viktig i en tid när vi har alltmer stillasittande arbeten och vi ser att medelvikten bland både unga och äldre ökar. Den andra grundstenen handlar om att idrotten är en fri och självständig folkrörelse med en bred verksamhet som är spridd över hela landet. Den bygger på ideella krafter, på människor som lägger ned en stor del av sin fritid som ledare, tränare och aktiva föräldrar. Den tredje grundstenen, avslutningsvis, handlar om att elitverksamhet till stor del också är en kommersiell underhållning och har ett värde i sig genom att den ger många människor förströelse och glädje. I det idrottspolitiska beslut som vi tog för drygt ett och ett halvt år sedan fastslog riksdagen att staten endast kan ge syftet med statsbidragen. Statsbidragen skulle för det första bidra till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för motion och idrott samt deras möjlighet att utöva inflytande över och ta ansvar för sitt idrottande. För det andra skulle de göra det möjligt för alla människor att utöva motion och idrott. För det tredje skulle bidragen syfta till att ge kvinnor och män lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet. För det fjärde skulle de främja integration och god etik. Avslutningsvis skulle de stödja verksamhet som bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed främja en god hälsa för de många människorna. Fru talman! När vi nu ser på vad som har hänt inom alla de här områdena som idrottspropositionen pekade ut måste i alla fall jag säga att jag är imponerad. Det har hänt oerhört mycket positivt inom idrottsrörelsen som helhet, och speciellt inom de områden som pekades ut. Man kan naturligtvis se detta ur olika perspektiv. Jag väljer att, utöver att konstatera att det hänt väldigt mycket, också konstatera att idrottsrörelsen verkligen tar sitt ansvar och att Riksidrottsförbundet i de flesta avseenden har vuxit in i den delvis nya roll man har. Just när det gäller breddidrotten har Idrotts 2001 startat sitt eget arbete, som man benämner Idrotten sätter Sverige i rörelse. Man har medvetet inte begränsat projektet till att gälla endast innevarande år utan menar helt riktigt att detta ska vara en långsiktig satsning på bredd och motionsidrott. Idrotten har en given roll i folkhälsoarbetet med sina distriktsidrottsförbund, sina specialidrottsförbund och sina 22 000 föreningar. Av intresse att nämna kan också vara de satsningar som regeringen gör tillsammans med idrottsrörelsen med medel ur Allmänna arvsfonden. Man satsar t.ex. 60 miljoner kronor under en treårsperiod på idrottens barn och ungdomsverksamhet på främst lokal nivå. I de redovisningar man i dag kan ta del av ser man att 135 olika projekt är i gång just nu inom olika områden och i hela landet. Det tycker jag är ett bra bevis på att arbetet fått genomslag på bredden, både geografiskt och genom att många olika sporter är representerade. Jämställdhet, fru talman, är viktigt inom alla områden i vårt svenska samhälle. Det är viktigt inom arbetslivet, inom skolan, inom socialförsäkringarna och inom politiken - men också inom idrotten. Vi kan konstatera att man inom idrotten aktivt arbetat för en förbättrad jämställdhet under åtminstone 10-15 års tid. Man har liksom på övriga områden jag nämnde ännu inte nått ända fram. Men riktningen är klar, även om takten i allt arbete inte når upp till alla våra otåliga förväntningar. Utskottet förväntar sig i detta avseende ett intensifierat arbete för ökad jämställdhet inom idrottsområdet. Det gäller allt från tillgång till anläggningar till fördelningen mellan män och kvinnor i styrelser och tillvaratagandet av både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar. Samtidigt som det är viktigt att idrotten ger alla möjlighet till deltagande oavsett kön är det minst lika viktigt att alla människor oavsett etnisk bakgrund eller handikapp ges denna möjlighet. Eller om jag vänder på det: Idrotten och hela samhället har mycket att tjäna på att dessa grupper får en bättre representation. Idrotten har en unik möjlighet att överbrygga motsättningar och öka förståelsen mellan människor med olika bakgrund och grundförutsättningar. Inom dessa områden pågår många projekt för att lyfta fram just de goda exemplen och därigenom sprida idrottens grundvärderingar. Fru talman! I idrottspropositionen och riksdagens behandling av den hade vi ett omfattande resonemang om dopning. Vi konstaterade att det är ett av svensk idrotts mest självklara ställningstaganden att alla tävlingar sker på ett rättvist sätt. Jag kan också konstatera att svensk idrott under åtminstone 30 år arbetat intensivt mot dopning och också varit framgångsrik och föregångare i detta arbete. I betänkandet tar vi inte direkt upp frågan om dopning, även om den just nu är rykande aktuell. Jag tänker på de för idrotten tragiska avslöjandena vid skid-VM i Finland. Vad vi däremot tar upp är WA DA:s roll och lokalisering. Efter att Ulrica Messing för några veckor sedan besökt utskottet och delgivit utskottet regeringens tankar om WADA och dess lokalisering tror jag inte att vi i kammaren behöver några ytterligare klargöranden. Självklart hoppas jag och tror att Stockholm ska ha goda möjligheter att erhålla ett positivt beslut vad det gäller lokaliseringen av WADA. Det kanske inte ger så många arbetstillfällen, i varje fall inte i ett första läge. Jag skulle mer se ett positivt beslut som ett erkännande av det seriösa arbete som svensk idrott lagt ned för att få bort dopningen inom idrotten. Avslutningsvis vill jag kommentera det tillkännagivande som utskottet gör till regeringen i detta betänkande. Utskottsmajoriteten menar att det bör tillsättas en expertutredning som ska arbeta förutsättningslöst och omfatta samtliga kampsporter. Till grund för vårt ställningstagande ligger dels proffsboxningsförbudet sedan 1970, dels den kartläggning som Riksidrottsförbundet lät göra i slutet av 1999 av kampsporter inom och utanför RF-familjen och som i sin tur var en del av underlaget vid den hearing om kampsporter som anordnades på Kulturdepartementet. Utskottet konstaterar att vid de prövningar av proffsboxningsförbudet som har gjorts genom omröstningar i denna kammare har vid alla tillfällen en klar majoritet röstat för ett bibehållande av lagstiftningen. Och utskottet har ingen annan uppfattning i dag än det har haft vid tidigare ställningstaganden. Däremot konstaterar utskottet att en mängd olika för oss nya kampsporter dyker upp i vår del av världen. Vissa av dem har grepp och slag som starkt kan ifrågasättas ur främst medicinsk synvinkel. Samtidigt har många av de här sporterna en positiv funktion vad gäller t.ex. integration. Många invandrade ungdomar söker sig tillsammans med svenskfödda ungdomar till de här sporterna. Dessa värden måste också vägas in i en kommande utredning. Att utskottet i sina överväganden slutgiltigt har stannat för att expertutredningen ska arbeta förutsättningslöst grundar sig på att utredningen därmed har möjlighet att föreslå förändringar i lagstiftningen helt fritt, vilket är positivt. Jag vill med detta ha sagt att det är utskottsmajoritetens uppfattning att den föreslagna expertutredningen inte enbart ska innehålla experter inom sakområdet utan även juridiska experter. Det kan faktiskt vara så att man kommer fram till en helt ny konstruktion av lagstiftning, som fångar in alla de risker som vi ser inom vissa kampsporter. Vi ser ingen fara i detta, tvärtom. Det har under resans gång framkommit att det skulle föreligga en risk för de sporter som i dag är fullt tillåtna, men som ändå faller inom det något vaga begreppet kampsporter. Vi i majoriteten bedömer inte detta som en risk, utan är helt övertygade om att vi genom att tillkännage för regeringen att expertutredningen ska vara förutsättningslös också ger goda möjligheter till en total genomlysning av de risker, problem och glädjeämnen som onekligen finns inom kampsporterna. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga förslag i kulturutskottets betänkande 4 och avslag på motionerna.

Fru talman! Lars Wegendal började sitt anförande med att tala om ohälsan. Ohälsan kostar oss 300 miljarder om året. Det är orimliga siffror. Vi vet att 12 åringar har problem med belastningsskador och att 17-åringar redan har diskbråck. Jag funderar över hur Lars Wegendal ser på möjligheterna att förbättra detta med tanke på att skolorna krymper utrymmet för idrott. Timplanerna låser upp verksamheten. I gymnasieskolorna finns det mindre än en timme per vecka under de år då det är så viktigt att man får bygga upp sin kropp och få ett intresse för idrotten. Vi vet ju att man behöver bygga upp skelettet så att det är färdiguppbyggt mellan 20 och 25 års ålder. Jag skulle vilja veta hur Lars Wegendal ser på möjligheten till samarbete mellan utbildningsutskottet och skolministern för att förbättra idrottens möjligheter i skolan.
Fru talman! Visst är det ett jätteproblem att barn och ungdomar lägger på sig vikt och att man är mindre aktiv när det gäller att röra på sig. Det pågår väldigt mycket ute i skolorna och i förskolorna, bl.a. inom det projekt som jag nämnde som Folkhälsoinstitutet står för och som heter Sätt Sverige i rörelse. Där har man olika projekt riktade till just förskolor och skolor. Jag är övertygad om att man i det arbetet tar rätt stora kliv framåt. Sedan finns det, som vi tidigare har debatterat, andra typer av projekt, som t.ex. exemplet som finns nere i Bunkeflo, där man har engagerat även idrottsföreningarna i arbetet med att aktivera inom ramen för skolans arbete. Avslutningsvis är det ändå så, Birgitta Sellén, att skolorna i dag har en ganska stor frihet när det gäller att sätta sin egen profil på skolan. Man kan alltså om man vill på de olika skolenheterna mycket väl använda sig av idrotten eller fysisk aktivitet som en specialinriktning.
Fru talman! Det är bra att Lars Wegendal är optimistisk om att det ska bli förbättringar. Personligen kan jag tycka: Projekt i all ära, men det hjälper inte i det långa loppet. Projekt är något som pågår en viss tid. Lars Wegendal nämnde Sätt Sverige i rörelse som pågår ett år. Andra projekt kanske pågår under tre år osv. De når ett fåtal människor. Det är av den anledningen som jag anser att man måste göra något mer i skolan. Även om skolorna har friheter, som Lars Wegendal säger, finns det låsningar genom timplanerna som innebär att alla ämnen ska ha ett visst antal lektioner. Det gör att skolorna känner sig låsta och inte kan erbjuda det antal idrottstimmar som kanske skulle vara möjligt. Skulle man plocka bort timplanen tror jag att kreativiteten och möjligheterna ökar väsentligt. Med tanke på att man ser den här ohälsan är man från skolhål redo att satsa mycket på idrott. Det är därför jag undrar om Lars Wegendal kan ställa upp på att jobba för att timplanen ska bort, inte bara på försök som just nu, utan att den tas bort helt så att alla skolor får friheten att utveckla idrotten.
Fru talman! Jag tycker att Birgitta Sellén har en något pessimistisk syn på vad man kan åstadkomma i skolorna. Jag har varit väldigt mycket ute på skolor och sett vad man verkligen gör. Där har det inte behövt slopas några timplaner. Bestämmer man sig för att jobba utifrån att eleverna ska bli mer fysiskt aktiva under skoltid klarar man ut det här ute på skolorna. Jag tror inte att det är någon sorts universallösning att slopa timplanen. Jag tror mer på att man tillsammans, gärna med idrottsrörelsen, försöker få i gång en fysisk aktivitet i form av att man kanske kombinerar fysisk aktivitet med andra teoretiska ämnen som man har i skolan.

Fru talman! I detta ärende om Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll begär regeringen ett fritt mandat från riksdagen att utforma det framtida underhållet. Vi moderater är inte beredda att ge ett sådant mandat och har därför föreslagit avslag på regeringens proposition. Det är riksdagen som ska besluta om och ta ansvar för den politiska och strategiska inriktning som bestämmer kraven på hur flottans fartyg ska fungera för utbildning och i verksamheten under fred, kris och krig. Det nya säkerhetspolitiska läget ställer större krav på ett insatsberett försvar som ska kunna verka i hela konfliktskalan, och inte minst vid internationella operationer. Omdaningen av försvaret innebär att vi lämnar ett mobiliserande försvar avsett för antingen fred eller krig. Propositionen ger ett tydligt exempel på regeringens svårigheter och oförmåga att föreslå en målmedveten utveckling av det nya försvaret och att ta konsekvenserna av sina egna ställningstaganden när det gäller försvarets omdaning. I propositionen förs en omfattande diskussion om möjligheterna till upphandling av fartygsunderhåll. Upphandling av planerat underhåll och översyner i konkurrens fungerar väl och ger naturligtvis, rätt skött, effektivitetsvinster. Vad som däremot inte alls redovisas i propositionen är hur man ska klara haverier då det behövs kapacitet för reparationer eller snabba underhållsåtgärder i närheten av fartyget. Det krävs daglig tillgänglig underhållskapacitet i form av arbetstid och kompetens så att fartygen kan fungera utan avbräck och så att riskerna minimeras för att våra stridskrafter till sjöss ska slås ut. Detta förbandsnära underhåll kan förvisso upphandlas med tillräckligt långsiktiga kontrakt, men inte på det sätt som regeringen beskriver. Ett enskilt företag kan knappast få diktera villkoren för våra stridsfartygs tillgänglighet. Fartygen i flottan måste vara stridsdugliga. Med de få fartyg som finns i dag har vi inte råd med att ett haveri tvingar fartygen ur drift för långa perioder. Det behövs en underhållsberedskap nära fartygsförbanden vid våra två marina baser. Därutöver behövs att underhållet kan genomföras också när fartygen är på annat håll inom eller utom landet. Om försvaret ska ha tillräckliga underhållsresurser måste Muskö örlogsvarv bibehållas. Någon alternativ plats eller anläggning med tillräcklig underhållskapacitet för Ostkustens marinkommando har inte kunnat presenteras i de utredningar som gjorts. Att behålla verksamheten på Muskövarvet är, vad jag förstår, inte kontroversiellt och inte heller ifrågasatt i regeringens proposition. Det är således nödvändigt att bibehålla Muskö kommer därigenom att tillgodoses. Eftersom det är så få fartyg i flottan blir underhållet dyrt. Den kostnaden måste emellertid accepteras. Om regeringen inte är beredd att ta denna kostnad, blir följden att varvet får läggas ned eller avyttras. Det betyder i sin tur att flottan på ostkusten står utan fartygsnära underhåll och knappast kan fungera. Regeringen för ett resonemang som går ut på att det går att behålla varvsverksamhet antingen genom att fylla upp med civil verksamhet eller genom att sälja hela verksamheten och därefter handla upp underhållstjänster. Detta kan kanske gå, men det stöter på mycket stora problem som regeringen helt undviker att diskutera. Om staten äger varvet och ska fylla ut med civil produktion blir det konkurrensproblem. Om man säljer hela anläggningen till en civil ägare skapar vi allvarliga risker för brister i underhållskapaciteten. Med hela eller delar av Muskö örlogsvarv tills vidare bibehållet inom Försvarsmakten kompletterat med möjlighet att organisera underhåll på andra håll kan vi säkerställa underhållskapaciteten. Den förestående övergången till en helt ny underhållsorganisation i försvaret, FORGUS, kan då också ge möjliga lösningar. Ett bifall till propositionen kan ge en bra lösning för fartygsunderhållet, men det finns inga garantier då regeringens förslag saknar tydlig inriktning när det gäller avgörande avvägningar. Vi moderater anser därför att propositionen bör avslås, och vi har reserverat oss mot utskottsmajoritetens förslag som innebär att man följer propositionen och ger regeringen ett i stort sett fritt mandat att utforma fartygsunderhållet. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till den moderata reservationen 1 i försvarsutskottets betänkande nr 3, Försvarsmaktens fartygsunderhåll, m.m.
Fru talman! Den fråga som ska avgöras i riksdagen i dag är en fråga som länge har diskuterats i denna kammare, i olika utredningar, i diskussioner inom Försvarsmakten, i diskussioner inom försvarsutskottet och i många andra sammanhang. Det handlar om hur vi ska kunna tillvarata den kompetens som vi i Sverige under årtionden har byggt upp på den fartygsmarina sidan, inte minst den del av verksamheten som innebär att vi ska ha en förmåga även i framtiden att producera moderna fartyg, både övervattensfartyg och ubåtar. Om vi ska kunna göra det i den minskade volym av fartyg som vi anser oss behöva i den säkerhetspolitiska situation vi nu befinner oss i måste vi se till att samordna våra utgifter och verksamheter. Bakgrunden är att riksdagen fattade beslut på regeringens förslag redan i fjol om att inriktningen skulle vara att lägga över ansvaret för det fartygsmarina långsiktiga underhållet på civil industri. Civil industri har den möjligheten att ha kompetens. Vi har Karlskronavarvet, Kockums och HDW som har kompetens. Det finns enligt min och utskottets absoluta mening en direkt koppling mellan det avancerade fartygsunderhållet och nytillverkning av stridsfartyg, både övervattensfartyg och ubåtar. Därför är det egentligen en historisk dag. Vi kan nu konstatera att det finns en stor majoritet i utskottet för att bifalla regeringens förslag om att låta staten förhandla med den civila varvsindustrin om ett långsiktigt avtal. Det har funnits diskussioner om att det skulle uppstå en monopolsituation i det här sammanhanget. Men jag undrar om inte det är en liten överdrift. Monopolsituationen uppstår ju inte i och med att det finns ett avtal tecknat. Avtalsteckningen sker i enlighet med den konkurrenslagstiftning som finns i vårt land och som givetvis ska följas i detta sammanhang. Om man får saken till stånd innebär det att man öppnar upp Muskövarvet för civil verksamhet. Enligt utskottets mening innebär det att man öppnar nya möjligheter för den del i Muskö som nu blir civil. Det öppnar möjligheten att öka sysselsättningen och bibehålla sysselsättningen i detta område. Om vi inte hade gjort någonting hade risken eljest varit att det hade riskerat att läggas ned. Och det tror jag ingen i den här kammaren önskar. Civil verksamhet på försvarets område är ingen nyhet för oss i denna riksdag. Vi har fattat beslut om detta tidigare. Jag kan som ett exempel nämna att motorunderhållet för våra flygplan, våra JAS-system ligger på privat industri. Den industrin är inte heller helt svenskägd. Jag ser inga som helst problem med detta. Det blir ingen monopolsituation. Det som däremot förvånar mig är den nya nästan omvända situationen, om jag får skämta till det lite grann, med politikens möjligheter. Här har moderaterna reserverat sig mot en privatisering av delar av Muskövarvet medan vi socialdemokrater och andra tycker att det är bra med en privatisering. Det brukar vara tvärtom. Om jag förstår Anna Lilliehöök rätt är vi egentligen överens. Det är bara det att hon vill markera och det är väl oss tillåtet lite till mans. Fru talman! Jag yrkar med detta bifall till förslagen i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! När Försvarsmakten omstruktureras och minskas kommer t.ex. antalet ubåtar och korvetter att halveras från 2004. Det här är helt i linje med Vänsterpartiets inriktning. Det betyder naturligtvis också att behovet av fartygsunderhåll minskar. I dag finns varvsunderhåll på Kockums AB i Karlskrona som är ett helägt dotterbolag till det tyska varvet HDW. Man har producerat de flesta av marinens fartyg inklusive ubåtar. Men det finns också Det har varit många turer kring Muskövarvet. Riksdagen beslöt 1996 att Muskö skulle stanna kvar med statligt huvudmannaskap, och inriktningen skulle vara att inte bolagisera eller att sälja ut det. Förra året kom regeringen med ett förslag. Man föreslog att man skulle lägga det tillsammans med Försvarsmaktens andra underhåll och stödverksamheter, det som sedermera kallas FORGUS. Försvarsutskottets svar på den propositionen var att vi ville att regeringen skulle återkomma till riksdagen vad gäller varvsunderhållet. Och nu har alltså regeringen återkommit med sitt förslag. Inriktningen på det förslaget är att det militära fartygsunderhållet ska läggas ut på civil industri. Varvsunderhållet ska upphandlas i konkurrens med viss riktad upphandling. Det behövs varvsresurser både på östkusten och sydkusten. Man har genom utredningar konstaterat att det inte finns några privata varv på östkusten som har kapacitet att ta över underhållet av marinens fartyg. Det enda tänkbara alternativet är att behålla Muskö örlogsvarv. Det säkerhetspolitiska läget har gjort att staten och Försvarsmakten inte längre behöver vara huvudman för Muskö örlogsvarv enligt regeringen. Det tycker vi är bra. Vi vill att Muskö som är en bra anläggning med bra resurser och bra kompetens ska behållas. Men vi anser också att det är vettigt att Muskö får en annan huvudman. En upphandling på affärsmässiga grunder som regeringen föreslår förutsätter konkurrens som i sin tur fordrar att det finns kompetens på flera håll. I dag är Karlskronavarvet bara har 30 % av sin verksamhet baserad på underhåll. Man har också den stora tyska varvskoncernen bakom sig i sin verksamhet. Regeringen, om jag nu tolkar skrivningarna rätt, menar att det tunga ubåtsunderållet ska förläggas på Kockum. Då är det risk att Kockum får en monopolställning vad gäller underhållet. I vår motion som vi lade fram i samband med propositionen påtalar vi att det är viktigt att regeringen i det fortsatta arbetet uppmärksammar risken för en monopolsituation som kan föreligga vad gäller just ubåtsunderhållet. Utskottet i behandlingen delar vår bedömning och förutsätter att regeringen och de berörda myndigheterna tar till vara de möjligheter till insyn som kan motverka dessa risker. Att bara ha en leverantör är en allvarlig fråga som kan innebära fördyringar av Försvarsmakten. Vi vill inte se onödiga kostnader för Försvarsmakten. Jag vill därför påtala att Storbritannien har en situation med bara en leverantör av ubåtsunderhållet. Kostnaderna för detta har ökat mycket - mycket mer än annat underhåll. Det enda man kan sätta emot i förhandlingsmedel mot varvet är ju att dra tillbaka sina beställningar. Det är svårt att göra eftersom behov föreligger, och man vill inte riskera säkerheten för besättningarna. Därför anser vi, och vill skicka med regeringen, att man i det fortsatta arbetet verkligen tar erfarenheterna från Storbritannien ad notam, att man tar med sig de erfarenheterna när man diskuterar kontrakt osv. Fru talman! I vår motion tog vi upp att alternativet till privat verksamhet skulle kunna vara ett statligt bolag som var fristående från Försvarsmakten. Utskottet delade denna vår ståndpunkt, vilket vi tycker är bra. Behovet av varvsunderhåll går ned genom att det militära antalet fartyg minskar. Men Muskövarvet har i dag många anställda. Genom att bredda basen för civilt underhåll på Muskövarvet är chansen att behålla arbetstillfällena mycket större. Denna syn delar vi också med försvarsutskottets majoritet. Därför vill jag avslutningsvis yrka bifall till förslaget i utskottsbetänkandet.

Fru talman! Om nu Vänsterpartiet och Berit Jóhannesson har haft så många synpunkter i sin motion på det som diskuteras vill jag för det första fråga Berit Jóhannesson varför man inte har reserverat sig till förmån för garantier för att de riktlinjer man lämnar kommer att följas. Vad jag förstår finns det ingenting i propositionen som ger en inriktning som garanterar vare sig det ena eller det andra. För det andra vill jag fråga: Hur ser Berit Jóhannesson på att det behövs mindre underhåll när det är färre båtar? Hur ser Berit Jóhannesson och Vänstern på konsekvenserna av detta att när vi har få fartyg är det dyrare att ha kapacitet för underhåll. Är man beredd att ta den kostnaden? Jag vill också fråga: Inser man att avbräcket med en båt på varv blir oändligt mycket större med få fartyg än med flera?
Fru talman! Anledningen till att vi inte har reserverat oss är att vi tycker att vi har fått gehör vid utskottsbehandlingen för de frågor som vi har tagit upp i motionen. Därför har vi gjort bedömningen att vi inte behöver reservera oss. Detta får naturligtvis följas upp på olika sätt. Men detta är vår bedömning, och därför har vi inte någon reservation. Att det blir ett mindre antal båtar och därmed mindre underhåll är ganska naturligt. Men om man följer upp detta genom att man tar in civilt varvsunderhåll på Muskö, så kan man så att säga fylla upp den delen som inte behövs för den militära delen med civilt underhåll. Och Karlskronavarvet har ju också annan verksamhet än den militära. Sammantaget betyder detta att vi bedömer att detta ska kunna ordna sig. Men naturligtvis får det följas upp.

Fru talman! För lite drygt ett år sedan stod vi i den här talarstolen och debatterade den proposition, Det nya försvaret, som regeringen hade lagt fram. Då talades det väldigt mycket om denna helhet. Från kristdemokraterna vill vi lite grann beklaga att man inte framlade de tankegångar som finns i den proposition som vi nu diskuterar om den framtida varvsindustrin redan då. Det blir nämligen väldigt märkligt. Om man ska kunna bedöma en helhet så kan man inte dela upp detta i olika småbitar. Då blir det väldigt svårt att se denna helhet. Därför blir det en något konstig mix när man i denna proposition blandar varvsunderhållet med en analys av behovet av antalet civilpliktiga. Fru talman! Vi har inga reservationer i detta betänkande, men vi har ett särskilt yttrande. Vi vill påpeka just vikten av att behålla Muskö örlogsvarv. Det behövs underhållskompetens både i Karlskrona och på Muskö. Musköanläggningen är marinens viktigaste basområde i Östersjön. Till ytan motsvarar denna anläggning ungefär stadsdelen Gamla stan inne i Stockholm. Inne i berganläggningen finns det tre dockor för större fartyg och ubåtar. Det finns en slipanläggning för lyft av mindre fartyg upp till 450 ton. Verkstadsdriften, omfattande underhåll av fartyg och vapen, bedrivs också av Muskö örlogsvarv. Musköanläggningen utnyttjas i dag som ledningsplats för taktisk ledning av Sveriges marina förband. I fred så bedrivs där också radarövervakning dygnet runt av Sveriges marina förband av svenskt territorialhav. Ledningsorganisationen samverkar direkt med Kustbevakningen, sjöpolisen och även Sjöfartsverket. Vid Musköanläggningen finns varvsverksamhet med underhåll av mycket kvalificerad högteknologisk materiel inom en mängd olika tekniska områden, förrådshållning samt ledningsplats för ledning av större delen av de marina förbanden. Muskövarvet är en nationell tillgång såväl i fredstid som i en eventuell krigssituation. Den unika anläggningen på Muskö måste därför bibehållas som en tillgång i händelse av ofärdstider. Kristdemokraterna vill poängtera att det självfallet även i fortsättningen kommer att behövas resurser för årsöversyner, akut underhåll och vid haverier, både i Stockholmsområdet och i Karlskronaområdet. Något annat är inte rimligt ur service och tillgänglighetssynpunkt. Och för att behålla de kvalificerade marina stridskrafterna i insatsorganisationen sjöoperativa i så hög grad som möjligt krävs det goda och snabbt tillgängliga varvsresurser för att minska den tid som fartygen måste tas ur förbandsproduktionen. Kristdemokraterna anser därför att det är av vital betydelse för flottans framtid att denna underhållskapacitet finns både i Stockholm och i Karlskrona.

Fru talman! Försvarshögskolans verksamhet och framtid behandlas i dag med anledning av en ganska omfattande rapport från Riksdagens revisorer. Rapporten kritiserar såväl Försvarshögskolan som den främsta avnämaren, Försvarsmakten, i rapporten och förordar bl.a. en översyn av styr och finansieringsformer i syfte att uppnå status som ett akademiskt lärosäte. Försvarshögskolans utveckling har sedan mitten av 90-talet varit snabb. Efter det att gamla Militärhögskolan bröts ur Försvarsmakten i och med LE MO-reformen 1994 och gamla Försvarshögskolans inlemmande i den nya försvarshögskolan några år senare föddes en helt ny skola med en successivt ny inriktning. Bärande i förändringsarbetet har det stundom något metafysiska - men i grunden vällovliga - akademiseringsbegreppet varit. En och annan har i debatten framfört tveksamhet till den process som pågår. Behöver officerare verkligen högre utbildning likställd med civila akademiker? Är det inte något helt annat att vara civilingenjör eller läkare än bataljons eller fartygschef? Underliggande finns ibland en kulturellt och kanske t.o.m. socialt betingad föreställning om Försvarsmakten och dess officerare som något främmande från samhällskroppen i övrigt. Jag menar att detta är ett helt felaktigt synsätt. Försvaret behöver officerare med högre utbildning av samma snitt och status som kvalificerade civila befattningshavare. Officerare är faktiskt ingenting som katten släpat in från kaserngårdarna till den akademiska bildningens fina salonger. Och varför behövs då en kvalificerad officersutbildning? Och varför är det viktigt att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centralt i utbildningen? Det avgörande motivet är att krig är svårt - ja, t.o.m. ohyggligt svårt. Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter ställer stora och nya krav på framtidens officerare - deras ledarskap, taktiska, operativa och strategiska tänkande och deras tekniska förståelse. För att utveckla detta tänkande, och därmed också försvarets förmåga på sikt, krävs ett vetenskapligt synsätt på problemlösning, dvs. förmåga att skapa också ny kunskap och därmed föra organisationen framåt såväl metodiskt som i sak. Men jag vill ändå poängtera Försvarshögskolans kärna och raison d être, nämligen att utbilda krigsmän till förmän på mellannivåer och högre nivåer. Krigskonst och krigsvetenskap låter sig förvisso och måste t.o.m. studeras teoretiskt, eftersom det praktiska krigets erfarenheter lyckligtvis inte är de flesta förunnade att vinna. Men krigskonsten byggs också av skickliga hantverkare som på olika nivåer förmår utöva ett mer direkt ledarskap och behärska befintliga system intill perfektion. I strävan efter lagerkransarnas höjder får vi inte tillåta oss att eklövens stundom prosaiska realiteter glöms bort. Men motsättningen mellan lagerkrans och eklöv är i grunden konstlad. Akademiseringen - hur metafysisk den än kan tyckas vara - står inte mot "krigarens lovliga gärning". Tvärtom är den kvalitetshöjning och det kvalitetsfokus som präglar Försvarshögskolan i dag en nödvändighet. Jag vill alltså understryka att det enligt min mening inte finns någon motsättning mellan t.ex. examensrätt och forskning å ena sidan och den helt centrala rollen att utbilda officerare för krigets krav å andra sidan. Utbildning av krigsmän och av krigsvetenskapsmän är två sidor av samma mynt. Det ena förutsätter det andra. Försvarsmaktens dimensionerande uppgift - förmågan till väpnad strid - grundad på krigets krav står i centrum för båda. Försvarshögskolans positiva utveckling bör, enligt försvarsutskottets mening, gå vidare. I detta sammanhang har det varit svårt för utskottet att i sitt yttrande över revisorernas förslag förbigå den centrala och aktuella frågan om examensrätt. Jag vill i det sammanhanget poängtera det som utskottet pekat på vad gäller de fördelar, inte minst ur kvalitetssäkringssynpunkt, som det skulle innebära att Försvarshögskolan ges denna rätt. Enligt min personliga mening vore examensrätt för Försvarshögskolan ett steg i rätt riktning. Men det är, som utskottet också påpekar, definitivt ingen riksdagsfråga. Examensrätten kräver dessutom en hel del förändringar för att kunna realiseras, och dessutom en rejäl dos vilja och mod. Revirbevarare av mer byråkratiskt snitt kommer alltid att kunna finna på motargument. Försvarshögskolans målsättning om examensrätt kan ytterst bara uppnås genom att docenten von Sydow övertygar licentiaten Östros om det kloka och önskvärda i att särreglera Försvarshögskolans verksamhet på ett sådant sätt att examensrätt möjliggörs. Någon statlig högskola i enlighet med definitionerna i högskolelagen bör inte Försvarshögskolan bli enligt försvarsutskottets mening. Det vore att sätta tvångströja på skolan och till del stå i direkt motsats till skolans syfte. Men på de flesta områden är en utveckling i riktning mot högskolelagens anda och mening fullt önskvärd och möjlig. Ett exempel är den akademiska världens livsluft - den fria forskningen - som enligt utskottet bör ges ett större utrymme vid Försvarshögskolan. För egen del skulle jag också se positivt på en större fri kvot av direktantagna studenter, som på så sätt kan få del av den unika kunskap som bara Försvarshögskolan härbärgerar. Frågan om examensrätten bör emellertid enligt utskottets mening bara vara ett av ingångsvärdena i den översyn av styr och finansieringsformerna som utskottet nu avkräver regeringen i detta betänkande. Den avgörande frågan i en sådan översyn bör nämligen vara om de nuvarande formerna - tillkomna genom LEMO-reformen - tillgodoser statsmakternas behov av styrning av verksamheten. Flera av myndigheterna på Försvarsdepartementets område har sedan LEMO:s genomförande blivit alltmer av "självgenererande stiftelseliknande organisationer", som efter fullgjort värv skickar faktura till beställarna, som i sin tur har att betala kalaset. Om detta förhållningssätt leder till maximal statsnytta för skattebetalarnas surt förvärvade slantar är den centrala frågan för en översyn av styr och finansieringsformerna på hela försvarsområdet. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag. Det är enligt min mening ytterligare ett, om än litet, steg i den utveckling mot en kvalificerad och kvalitetssäkrad utbildning - och forskning - i krigskonst som vårt land och dess försvar så väl behöver.

Fru talman! I regeringens beskrivningar i skrivelsen 2000/01:52 om beredskapen inom olika samhälleliga sektorer är det påfallande hur skörheten inom den ena sektorn efter den andra beskrivs ha sin grund i svagheter inom elförsörjnings och telekommunikationssystemen.

Vi bor i ett land där det snöar, regnar och stormar ibland. Vårfloden kan också vara kraftig. Detta är inga nyheter. Desto märkligare är det att våra elnät inte håller för sådana mer eller mindre förväntade påfrestningar. Kraftigt snöfall i vintras med nedfallande träd och ledningar som följd innebar att tusentals människor i vårt land blev utan elektricitet under flera dygn. Detta anser vi kristdemokrater är helt oacceptabelt. Det kan finnas anledning att ställa sig frågan hur det är med standarden på det förebyggande underhållet av exempelvis ledningsgatorna eller om myndighetskraven efterlevs. Självklart kan man kanske ha anledning att göra sig rolig över stockholmarnas utsatta situation med anledning av eldsvådan i elkabeltunneln i Stockholm den 11 mars i år och tycka att det, i jämförelse med de strömavbrott som många samhällen i vårt land under åtskilliga tillfällen utsatts och utsätts för, ändå var en ganska obetydlig händelse. Ändå var det ca 50 000 personer som drabbades förutom stora företag som lamslogs. Ca 30 000 anställda uppges ha berörts. Fortfarande har man inte offentliggjort vad som orsakade eldsvådan. Men det är ganska märkligt att vårt lands sårbarhet äntligen kom kraftigt i fokus när just Stockholm drabbades. Fru talman! Kanske är det så att man måste vara storstadsbo för att riktigt kunna förstå hur utsatt det moderna samhället kan vara. Eller också måste man kanske ingående ha tagit del av de problem och mänskliga lidanden som drabbade exempelvis den avskurna och belägrade staden Sarajevo under kriget i Bosnien-Hercegovina och/eller de bombningar som Belgrad utsattes för. I Sarajevo fick människorna leva i månader och år utan både elektricitet och vatten. Eloch vattenförsörjningen blockerades under långa perioder av dem som belägrade staden. Jag minns mycket väl händelserna under de varma somrarna och kalla vintrarna. Om inte annat blir man påmind om dem genom de barnteckningar som barnen i Sarajevo har ritat. Då kriget i Bosnien mattats av besökte jag Sarajevo och mötte då bl.a. representanter för olika civila organisationer som bildats under kriget för att bl.a. försöka hjälpa till med samhällets överlevnad. Det var ett imponerande nätverk som hade byggts upp. Och varje grupp hade sin historia och sina erfarenheter att berätta, alltifrån uppvärmning av bostäder, ordnande av vattenkällor och stödpersoner till patienter på sönderbombade sjukhus och stöd till vettskrämda barn. Fru talman! Och är det inte det frågan handlar om, nämligen att möta de påfrestningar som samhället utsätts för vare sig de kommer utifrån eller inifrån genom terror, sabotage och annat eller på grund av överbelastade system, gamla ledningar och dålig beredskap? Vi är så invaggade i tron att vi bor i världens mest säkra samhälle att vi nästan tror att vi är osårbara vare sig vi bor på landsbygden eller i storstaden. Hotbilden mot våra samhällen har blivit annorlunda än den vi under det s.k. kalla kriget vant oss vid att hantera. Samtidigt som tekniken går framåt, samhället blir mer elberoende och människor flyttar till tätorterna och storstäderna blir naturligtvis infrastrukturen hårt ansträngd, vare sig vi bor i storstad eller i glesbygd. Gamla elledningssystem gör inte bilden bättre. Kristdemokraterna har tidigare påpekat, och instämmer därför i regeringens påpekande, att det nya säkerhetsbegreppets innebörd är att samhällets sårbarhet ökat och att hotbilden blivit en annan än tidigare. Vi anser att det därför finns all anledning att mer djupgående följa upp beredskapssituationen när det gäller påfrestningar för det civila samhället och att utarbeta fungerande samarbetsplaner för offentliga och frivilliga organisationers insatser vid sådana situationer. Reglerna måste vara sådana att samarbetet underlättas och inte förhindras. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att den åtgärd som snarast behöver ses över är beredskapen vad gäller el och telefunktionerna. Regeringen bör därför tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att framlägga förslag speciellt om hur el och teleförsörjningen ska säkras då samhället utsätts för svåra påfrestningar i fred. Kristdemokraterna anser också, speciellt med tanke på de svåra vattenöversvämningar som drabbade vårt land under förra året, att beredskapen för sådana översvämningar måste öka. Särskilt utsatta områden behöver kartläggas för att katastrofsituationer ska kunna förebyggas och undvikas. Fru talman! För att polis, räddningstjänst och sjukvård m.fl. på bästa sätt ska kunna fullgöra sina livsviktiga uppgifter krävs goda kommunikationer såväl inom respektive organisation som mellan organisationer. Vi kristdemokrater finner det märkligt att regeringen i skrivelsen ännu inte har beaktat den moderna teleteknik som finns tillgänglig i dag. Regeringen har ju den 17 augusti förra året beslutat inleda en upphandlingsprocess av ett radiokommunikationssystem baserat på s.k. TETRA-standard. Nu först ska enligt uppgift en upphandling ha påbörjats. I Kristdemokraternas kommittémotion 2000/01:Fö208 i anslutning till regeringens budgetproposition hösten 2000 hävdar vi att upphandlingsarbetet bör bedrivas snabbt, eftersom många samhällsviktiga myndigheter mycket snart är i stort behov av nya radiosystem. Många kommuner har ännu inte säkerställt att kommuninvånarna regelbundet kan informeras om på vilket sätt de ska nås av varning och information i samband med allvarliga olyckshändelser. Det anser vi är otillfredsställande. Informationsresurserna på lokal och regional nivå måste därför snabbt ses över. Vid en akut och svår påfrestning på samhället är det oftast väldigt bråttom att få ut rätt information. Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, ska enligt sin instruktion på begäran av en myndighet också kunna ge stöd och hjälp i informationsarbetet. Men SPF:s centrala resurser är begränsade i fredstid för att kunna ge stöd till regionalt och lokalt arbete vid s.k. svåra påfrestningar. Svagheten ligger bl.a. i att det kan vara svårt att åstadkomma en tillräckligt uthållig och kompetent resursorganisation på regional och lokal nivå. En möjlighet att förstärka informationsarbetet lokalt och regionalt skulle kunna vara att just utveckla informationssamverkan mellan kommuner, länsstyrelse, landsting, polis m.fl. så att allmänheten kan nås av snabb och korrekt gemensam information från de lokala och regionala samhällsinstitutioner som främst berörs av en extraordinär händelse. För att stärka de centrala myndigheternas möjligheter att ge stöd vid svåra påfrestningar anser kristdemokraterna också att regelverket bör förtydligas så att personalresurser som nu endast får användas vid höjd beredskap i viss utsträckning kan användas även vid svåra påfrestningar. Ett sätt kan vara att ge berörda beredskapsmyndigheter möjligheter att genom beredskapskontrakt ta personella resurser i anspråk vid en svår påfrestning eller händelse. Fru talman! Jag yrkar bifall till kristdemokraternas reservation gällande punkt 5.

Fru talman! Jag är glad över att det här betänkandet präglas av en så stor samstämmighet som det gör. Jag har uppfattningen att när det gäller försvars och säkerhetspolitiska frågor ska vi försöka nå tillbaka till den gamla ordningen att vi har konsensus, dvs. alla politiska partier företräds i en diskussion som når fram till ett beslut. Jag ser det här betänkandet och dess innehåll som ett steg i den riktningen. Jag hoppas att vi snart kan ta flera steg. Vårt samhälles sårbarhet i fredstid var någonting som vi definitivt slog fast i 1996 års totalförsvarsbeslut, där vi konstaterade att vi skulle bygga det robusta och hållbara samhället för att klara fredstida kriser, men också ha en organisation som kunde lyftas upp till att klara det värsta scenariot, kriget. Den av Försvarsberedningen nyligen framlagda rapporten Gränsöverskridande sårbarhet - Gemensam säkerhet, har i sitt sjätte kapitel understrukit hur oerhört viktigt det är att ha en infrastruktur som bygger upp ett robust och hållbart samhälle. Man talar i sitt inledande kapitel om att kunna skydda samhällsviktiga infrastrukturer av väsentlig betydelse för den nationella säkerheten. Hot mot infrastrukturen och en ökad sårbarhet i tekniska infrastruktursystem får därmed en säkerhetspolitisk dignitet. Det är alltså en mycket vid och stor fråga vi berör i det ärende som vi behandlar just nu. Av det skälet känner jag mig mycket tillfredsställd med att vi har en så bred konsensus och en så aktiv diskussion. Ibland känner vi oss otåliga och vill kanske gå snabbare fram än regeringen bedömer är möjligt. Jag sitter i ÖCB:s styrelse. I det nyligen framlagda planeringsunderlaget för det civila försvaret finns också en mycket aktiv debatt och förslagskatalog på vad som behöver göras. Margareta Viklunds inlägg visar naturligtvis också på en otålighet inför vissa brister som vi tycker att vi borde klara skyndsammare, elsäkerheten, telesäkerheten, osv. Det enda jag kanske ska invända mot Margareta är att man ibland vill tro att historien börjar med en själv, men det är faktiskt en ganska lång väg fram till 1996 års beslut, då vi fastställde att vi skulle ha ett totalförsvarsupplägg där den fredstida krissituationen också var en viktig del. Telesystemet och det s.k. TETRA-systemet, som vi så sent som i dag har diskuterat i utskottet, handlar om att få ett heltäckande kommunikationssystem som kan kopplas ihop så att alla myndigheter som berörs av en krissituation kan vara inkopplade i själva krishanteringen. Den frågan håller vi för närvarande på och bereder och har en, som jag ser det, mycket positiv och framåtsyftande diskussion. Jag ska inte förlänga mitt inlägg mer, utan understryka att jag tycker att det som sker i utskottet och det förslag som regeringen har lagt fram är på rätt väg. Det är ett bra förslag. Därmed yrkar jag också bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Ola Rask nämnde att det också finns en historia med i bilden och hänvisade till 1996 års försvarsbeslut. Men har vi inte också fått en annan hotbild i dag? Det gäller att också titta närmare på den säkerhetspolitiska hotbilden på ett annat sätt än man kanske gjorde inför 1996 års beslut. I den hotbilden ingår det sköra samhälle som vi har både när det gäller det inre hotet - då tänker jag på infrastrukturen - och det utifrån kommande hot som också kan träffa punkter i vårt samhälle. Här har vi väldigt sköra system. Det gäller framför allt det elsystem som jag redogjorde för i mitt anförande och såvitt jag kan förstå tyckte Ola Rask likadant. Här måste vi på något sätt finna vägar för att kunna skynda på regeringen så att man får i gång den aktivitet som kan se till att vårt elsystem säkras på ett helt annat sätt än i dag. När det gäller kommunikationssystemet, som vi mycket riktigt har diskuterat i utskottet i dag, var vi såvitt jag kan förstå ense allihop om att förhandlingen om det här systemet måste påskyndas. Det är inte nöjaktigt som det nu är.
Fru talman! Det finns inga meningsskiljaktigheter mellan Margareta och mig. Vi är helt överens om att vi har ett samhälle som blir mer och mer skört beroende på sådana här tekniska system. Precis det tycker jag också framgår av regeringens förslag och av de handlingsprogram som tas fram. Det kommer att förändras. Det kommer att vara en ständigt pågående diskussion där vi ständigt måste försöka finna svar på frågorna: Vad är det för hot? Hur ser de ut? Det kommer i många fall att vara hot som vi inte tidigare har upplevt och kanske t.o.m. vara värre hot än det gamla invasionshotet som vi levde med under många år. Det kan handla om terroristgrupper. Det kan handla om enskilda människor. Det kan handla om att man från olika håll, vilka vet man inte riktigt i dag, och det är ett av problemen, ger sig på våra känsliga el och telesystem som ju är, precis som Margareta själv säger, basen för det mesta av de här systemen.
Fru talman! Ola Rask säger att vi är överens om mycket och det är vi kanske när det gäller den här frågan. Men jag skulle vilja veta vad socialdemokraterna egentligen har för handlingsplan för att se till att vaka över att vi har en större motståndskraft, om jag kan använda det ordet, när det gäller att möta de här hoten. Jag skulle allvarligt vilja ställa den frågan.
Fru talman! Det finns en rad sådana förslag. I ÖCB:s plan och underlag för det civila försvaret finns det sex olika former. Alla berör inte den interna krisen i vårt eget land, utan den internationella delen. Men det finns alltså ett antal förslag. En del kan man tycka är färdiga att sätta i sjön. Då är det regeringen som ska komma med förslag. Det kan vara så att regeringen vill ha in ytterligare faktaunderlag och att vi i utskottet tycker att man ska driva på. Då är det vår uppgift att tillkännage att vi tycker att det är viktigt och bråttom. Jag tycker att man i den proposition som vi behandlar i dag har tagit upp de aktuella och viktiga problemställningarna. Den innehåller också de förslag som jag tycker att man kan lägga fram nu. Därav känner jag ingen tveksamhet inför att yrka bifall till förslagen, utan tycker att vi är på rätt väg. Och jag tycker att det går med relativt god snabbhet att ta upp allt det vi har hittat en lösning på och omsätta det i praktisk handling.

Fru talman! Jag delar Ola Rasks uppfattning att vi ska ha en öppen och ärlig diskussion i dessa frågor, och så långt det är möjligt försöka vara överens. Jag tycker att vi har den debatten i utskottet. Att vi sedan inte alltid är överens med regeringen är en annan sak. När det gäller dessa frågor kan vi nog driva på regeringen. Här behövs krafttag. Jag kommer ihåg att en av de första frågorna som jag stötte på i försvarsutskottet, och som sedan fick mig att väcka en motion, var just frågorna om vår beredskap mot svåra påfrestningar. Frågan var gammal redan för två år sedan. Jag förstod inte varför regeringen hade sådana svårigheter med att komma med en samlad bedömning och konkreta förslag. Det är möjligt att regeringen redan då hade tankarna på ordförandeskapet och att man inte hade tid eller kreativitet nog att samla sig i frågorna. Jag kommer också ihåg att det var en stor diskussion om vård, skola och omsorg. Det är möjligt att man förberedde infriandet av alla löften. Dessa frågor hamnade på efterkälken. Vård, skola och omsorg är förvisso mycket viktiga områden, men frågan är vad det hjälper med maxtaxa, tandvårdsförsäkring och äldreomsorg om elen försvinner. Skolor och daghem stängs, tandläkarmottagningarna tystnar, de äldre på servicehusen fryser, bankomaterna stannar, Internet och telekommunikationerna slutar att fungera. Det är sådant vi har sett på senare tid. Bara ett litet avbrott som det i Stockholm för en tid sedan får till följd att tusentals människors vardag drastiskt förändras. Vilka konsekvenser skulle då ett längre elavbrott få? Hur klarar samhället andra och större påfrestningar? Vi har vissa erfarenheter, t.ex. tågurspårningar med risk för utsläpp av giftiga gaser, dammbrott, översvämningar, stormar som förorsakar stora materiella skador och som äventyrar elförsörjningen, jordskred och mycket annat. Det finns gott om erfarenhet på detta område. Bara de senaste åren har vi sett mindre och större katastrofer som har medfört extraordinära insatser och som har prövat samhällets beredskap. I betänkandet framhåller utskottet den avgörande betydelsen av en säker elförsörjning för samhällets funktionsförmåga. Det är inte bara de vitala samhällsfunktionerna som är beroende av en säker tillgång på el, utan hela vårt samhälle bygger i dag på att det finns en fungerande elförsörjning. Utskottet har vid riksdagens fem senaste riksmöten behandlat frågan om IT-säkerhet.

· Regeringen anser att det bör prövas . · Regeringen avser att ge berörda myndigheter i uppdrag att . · Regeringen anser att en översyn ska genomföras Efter alla motioner, utredningar och myndighetsskrivelser skulle man kunna tro att det fanns tillräckligt med underlag för att komma med förslag på åtgärder inom åtminstone några områden. T.ex. reglering av länsstyrelsernas ansvars och ledningsförhållanden vid länsövergripande påfrestningar på samhället. Men icke! Fru talman! Nu får vi vänta på besked i dessa för vårt samhälle så viktiga frågorna i ytterligare minst ett år. Det är ytterst beklagligt att det ska behöva ta sju år. Den enda trösten i bedrövelsen är att katastrofskadorna hittills har kunnat begränsas tack vare skickliga räddningsledare och kompetenta myndigheter.
Fru talman! Jag kan väl i stort dela oron och känslan av att det går för sakta med Leivik. Vi ska ändå vara klara över att det finns långt framtagna förslag över vad som behöver göras och på vilka områden. Problemet är att det ofta krävs komplexa lösningar på grund av att så många är inblandade. Det är en av de stora bekymren. Här måste vi frigöra oss från myndighetsrevir som gör att det är svårt att komma fram till vad vi tycker är de riktiga lösningarna. Det är naturligtvis vår sak i utskottet att ligga på och ge regeringen råg i ryggen att ta upp diskussionerna. Sedan är det frågan om vem som ska verkställa dessa stora förändringar. Häromdagen hade vi diskussionen om kostnaderna för elgatorna. Som lekman tycker man att det är bara att hugga upp en gata så att inte något träd når fram till ledningen. Det visade sig att det var fråga om enorma belopp. I stället diskuteras då ett annat slags ledning som skulle tåla att träden ramlar. Det är komplicerade frågor. Kvar står att vi som valda riksdagsmän är skyldiga att se till att vi ska leva upp till de programförklaringar som finns i försvarsbeslutet att få ett säkrare Sverige på alla områden. Jag delar också Björn Leiviks otålighet och tycker att vi ska ligga på och att det ska gå fortare.
Fru talman! Det finns egentligen inget svar på detta. Ola Rask instämmer i stort med vad jag har sagt, och jag tackar Ola Rask för detta.

Fru talman! Försvarsutskottets betänkande FöU5 behandlar beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred. Det är med andra ord ett mycket omfattande spektrum av beredskapsåtgärder och inom många samhällsområden. Som exempel på detta kan jag nämna hälso och sjukvårdsfrågor, polisverksamhet, allvarlig smitta, radioaktivt nedfall, flyktingsituationer, terrorism m.m. Listan kan göras mycket längre, och det är naturligtvis en konsekvens av att samhället har blivit mer och mer komplicerat med funktioner som är beroende av varandra. Fru talman! Utan att bortse från allvaret med de här uppräknade och tänkbara krisområdena vill jag i det här korta inlägget betona två sektorer som enligt mitt förmenande överskuggar de övriga både vad avser sannolik frekvens och effekt, nämligen IT och telesäkerheten och elförsörjningssäkerheten, som flera av riksdagskollegerna har berört i sina inlägg tidigare. En störning i dessa funktioner, eller i värsta fall ett bortfall av dem, får omedelbara konsekvenser för alla samhällssektorer med risk för att problemen utvecklas till rena katastrofer. ÖCB har redovisat att sårbarheten i det svenska elsystemet är oväntat stor. Centerpartiet har uppmärksammat dessa problem i ett par motioner, där vi anser att snara åtgärder är nödvändiga. Jag ska mycket kort kommentera motionerna. När det gäller IT-säkerheten anser vi att ansvaret för detta måste tydliggöras genom att någon myndighet får huvudansvaret för en samordning. I fråga om elsäkerheten menar vi att kraftbolagen måste ta större ansvar än hitintills för underhåll av ledningsnäten. Regelverket i detta avseende måste skärpas. Jag konstaterar med tillfredsställelse att utskottet delar Centerpartiets oro i frågan. I betänkandet noteras på ett antal ställen att försvarsutskottet de senaste åren har framhållit allvaret i detta. Utskottet har dessutom framhållit betydelsen av en robust infrastruktur inom bl.a. elförsörjningen. Fru talman! Jag konstaterar också att regeringens skrivelse innehåller ett antal initiativ för att avhjälpa bristerna. Sårbarhets och säkerhetsutredningen ska således föreslå en tvärsektoriell samordning av IT säkerheten, vilket är helt i linje med Centerpartiets motionskrav. När det gäller elsäkerheten aviserar regeringen en översyn och utredning av en skärpning av reglerna för nätföretagens ansvar för att undvika långa elavbrott. Detta är bra. Det borde leda till både minskad sårbarhet och en förbättrad service för elkunderna. Vi från Centerpartiet tycker att översynen är bra. Jag ber avslutningsvis att få yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.
Fru talman!

Reservationen handlar bl.a. om en delfråga i vår partimotion om landsbygdens möjligheter och om kapitalförsörjning i glesbygd. Kapitalförsörjning handlar om ägandet. De senaste decennierna har ägandet förändrats påtagligt. Ägandet av börsföretagen har tagits över av institutioner och utländska ägare och spelar i en serie för sig. Ägandet av småföretag har däremot utvecklats svagt. Sverige skulle kunna ha många fler växande små och medelstora företag. Vårt skattesystem gynnar institutionellt ägande men straffar direktägande. Sverige har en egenföretagandeandel på endast 7 % av den totala arbetskraften jämfört med EU:s snitt på 13 %. Nyföretagandet är också lägre. Under 90-talet ökade antalet nya företag med 8 % i Sverige jämfört med t.ex. Danmarks 18 %. Majoriteten av de företag som startas förblir små under hela sin existens. Studier visar att det endast är 1-2 % av företagen som växer. Trögheten gör att vi går miste om både ökad tillväxt och nya arbetstillfällen inte minst i de områden som vi kallar glesbygd. Det är ett självklart problem. Kapitalförsörjning för såväl företag som enskilda personer är en ständigt återkommande fråga när vi riksdagsledamöter reser runt i landet. Vi möter verksamheter eller personer med gryende affärsidéer och patentansökningar i handen. Vi har i Sverige ett antal aktörer. Men det räcker inte till i dessa fall. Många småföretagare vittnar om alla de problem som de har att hitta investerare som är villiga att satsa pengar i små verksamheter. Kapitalförsörjningen för dessa potentiellt växande små företag och privatpersoner måste lösas. Vi föreslår därför en utredning som ska se över förutsättningar för kreditmarknadsområdet i glesbygd, något som även tas upp i den regionalpolitiska utredningen. Den bör bl.a. omfatta villkoren för riskkapitalavdrag. Fru talman! I detta betänkande behandlas även frågan om kollektiva hemförsäkringar. Alltsedan 1982 har frågan om kollektiva hemförsäkringar med obligatorisk anslutning varit föremål för stark kritik. Frågan är nu åter aktuell genom det ramavtal som tecknats mellan LO och Folksam. Vi är av flera skäl starkt kritiska mot detta förfaringssätt. När en facklig organisation tecknar sakförsäkring för medlemmar kollektivt utan intresseanmälan binds den enskilde till ett visst försäkringsbolag och till en viss försäkringsprodukt utan att ha reell möjlighet att välja vad som passar. Det finns risk för att ett hushåll genom dubbelförsäkringar betalar två gånger för samma skydd. Dessutom är det inte ovanligt att ett hushåll redan har samlat sina olika försäkringar i en egen försäkringslösning för att därmed uppnå högsta möjliga bonus. Kollektiva sakförsäkringar bör därför endast vara baserade på individuell anslutning. Ett annat skäl är att den fria konkurrensen på försäkringsmarknaden sätts ur spel. Bristen på sund konkurrens och upphandling leder till dyrare försäkringar totalt sett. Det gynnar på intet sätt vare sig LO:s medlemmar eller andra. Det saknas i dag klara regler för de enskilda medlemmarnas ställning i förhållande till medlemsorganisationerna.

Fru talman!

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Det är som sades tidigare en följetong. Det är en motion som kommit upp till behandling tidigare år. Vi har då anslutit oss till reservationen. Vi håller med om principen om frivillig individuell anslutning. Den är fundamental och självklar för oss kristdemokrater. Vi tycker inte att reservationsrätten räcker. I övrigt har mina företrädare i debatten argumenterat i frågan, så jag behöver inte förlänga diskussionen.

Fru talman! Tyvärr har Carin Lundberg, som skulle delta i denna debatt, blivit försenad och har då inte möjlighet att delta i den. Det är fråga om motioner som vi i stort sett känner till sedan tidigare. När det gäller det som Eva Flyborg tar upp har vi haft kontakt med börsen. Där säger man ganska entydigt att det som Eva Flyborg tar upp som ett jävsproblem inte är något jävsproblem. I själva verket är det så att detta är det vanliga förfaringssättet inte bara i Sverige utan också i andra länder. Det förekommer i praktiken inte några problem i sammanhanget. Man har på Stockholmsbörsen inte hört talas om någon kritik mot detta förfaringssätt. Jag tycker att vi har ett mycket gott skäl för att avslå yrkandet i denna motion. När det gäller motioner om kollektiva hemförsäkringar kan jag säga att det är en gammal fråga. Jag tycker att motionärerna går så långt att de ifrågasätter själva föreningsrätten, som faktiskt är ganska viktig i ett pluralistiskt demokratiskt samhälle. Föreningar ska kunna fatta beslut i demokratisk ordning, och det är det man ifrågasätter här. Det finns mycket mer att säga om detta, men eftersom det i stort sett gäller gamla bekanta frågor nöjer jag mig vid detta tillfälle med att yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Jag förstår att det är svårt för Jan Bergqvist att gå in på vad jag sade, eftersom han inte var här då. Men jag skulle vilja ställa en fråga till Jan Bergqvist. Jag utgår från vår reservation. Anser Jan Bergqvist att det är rimligt att en enskild person som är medlem i en facklig organisation som ska tillvarata hans eller hennes intressen som arbetstagare därmed också måste acceptera ingrepp i den privata ekonomin för ändamål som inte har anknytning till arbetsförhållanden?
Fru talman! Denna fråga har diskuterats ganska ingående, och det är naturligtvis en avvägning mellan olika intressen. Det är helt klart. Men när man kommer fram till vad som ska väga starkast i en situation där vi vill ge föreningar och organisationer en aktiv roll i det svenska samhället har vi vid alla tidigare tillfällen kommit fram till att denna intresseavvägning bör görs på ett annat sätt än vad som förordas av moderaterna.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att vi nog inte blir eniga på den punkten. Dessutom har många av de medlemmar som har utsatts för denna kollektiva anslutning också reagerat kraftigt, och det är deras rätt som vi vill tillvarata.
Fru talman! Jan Bergqvist säger att börsen inte tycker att det är en bra idé att utreda om finansföretagens dubbla roller. Var det rätt uppfattat, Jan Bergqvist? Avslår ni motionsyrkandet därför att börsen inte tycker att det är en bra idé att utreda jävssituationer? Vad jag har sett har många organisationer som företräder småsparare i Sverige varit mycket positiva till detta förslag. Förr i tiden var det ju ett fåtal väldigt stora aktörer på finansmarknaden. I dag är det helt annorlunda. Aktiesparande är i Sverige den enskilt största folkrörelsen - långt mycket större än många gamla goda folkrörelser. Det är inte längre tal om att det är ett fåtal stora aktörer. Den nya pensionsreformen, t.ex., är ju en del av detta, fru talman. Min fråga måste bli denna: Finns det inget annat skäl, Jan Bergqvist, än att börsen inte tycker att det är en bra idé att genomlysa för att se om det finns jäv vid börsintroduktioner och nyemissioner till gagn för alla Sveriges småsparare? Är det bara det skälet?
Fru talman! Det här är ett system som har använts över hela världen på aktiemarknaderna. Man skiljer på marknadsföring, där de som marknadsför aktien också gör värderingar av den, och en objektiv redovisning i prospektet. Det är alltså så att försäljningen sköts av vissa personer, men det är andra som skriver den objektiva handlingen. I och med att det finns en objektiv handling och att detta är känt för alla som bryr sig om att ta reda på hur det förhåller sig är detta, vill jag påstå, inte något problem. Hade det inte funnits ett objektivt prospekt hade det varit en intressant frågeställning som Eva Flyborg nu tar upp, men i dag skulle jag vilja säga att det är en icke-fråga. Det är en missuppfattning som Eva Flyborg driver här.
Fru talman! Nej, det är ingen missuppfattning. Det tror jag att de 4-5 miljoner småsparare - aktiesparare - som kanske lyssnar på den här debatten håller med mig om. Bara för att någonting är vanligt är det ju inte rätt. Bara för att det är lagligt behöver vi inte säga att det är lämpligt. Jag tror av ett enda skäl, fru talman, inte att de s.k. vattentäta skott som man talar om är vattentäta. Det är att vi är människor. Människor är felbara. Människor ser och upplever saker som vi kanske inte alltid tror att de ska göra. Jag tycker fortfarande att det hade varit bra om utskottet hade kunnat gå motionen till mötes och sett till att man reder ut denna sak till gagn för Sveriges småsparare.
Fru talman! Eva Flyborg gör sig till talesman för Jag tror faktiskt inte att de är beredda att ge Eva Flyborg mandatet att tala å deras vägnar - speciellt inte om de får reda på att det hon här talar om bygger på en missuppfattning. När det gäller prospektet - den objektiva handlingen - finns det en skadeståndsskyldighet. Det finns alltså en objektiv process i detta sammanhang. Sedan är det så - det skulle jag vilja påstå - att huvuddelen av dem som intresserar sig för dessa frågor är väl medvetna om att försäljningen och den beskrivning som görs i försäljningsdokumenten inte är objektiva. Det gäller bara att hålla reda på det ena och det andra så är detta inget problem.
Fru talman!

Men vi anser att regeringen med kraft bör arbeta inom EU för att förändra dataskyddsdirektivet så att ett sådant undantag blir möjligt. Regeringen bör också noggrant följa denna fråga. Skulle det visa sig att uppgifter om att någon varit föremål för åtgärder enligt socialtjänstlagen förekommer i kreditupplysningar förutsätter vi att regeringen verkar för att detta inte leder till otillbörliga integritetsintrång. Regeringen tycker att det är självklart att enskilda fysiska personer utan kostnad ska ha rätt att en gång per år få uppgift om vad som finns i registren om dem. Dessutom ska det vara möjligt att därutöver få registerutdrag mot en skälig avgift. Folkpartiet delar den uppfattningen. Men vi anser också att det är rimligt att också juridiska personer ska få rätt att få veta varifrån uppgifter om dem kommer. Om man anger också i informationen till juridiska personer varifrån uppgifterna har hämtats är det självklart att felaktigheter lättare kan upptäckas och rättas. Om kreditupplysningen grundas på så riktiga uppgifter som möjligt blir den också effektivare, fru talman. Vi anser att kreditupplysningslagen bör ändras i detta avseende. När det gäller flödesinformation vill jag anföra några saker. I samband med frågan om flödesinformation vill jag uppmärksamma ett problem som är särskilt allvarligt för småföretag. Det gäller annonsskojare. Ibland försöker de pressa ett företag som inte vill betala en falsk faktura genom att hota med att annars lämna in ansökan om betalningsföreläggande. Då hamnar företaget i Justitia med en anmärkning om att en sådan ansökan har ingivits. Det är uppgifter som sedan förekommer i kreditupplysningssammanhang. Ofoget skulle kunna stävjas genom att det i kreditupplysningen också anges vilken inställning den svarande, dvs. företaget, har. En sådan upplysning skulle ge en riktigare bild av situationen. Det är beklagligt att regeringen inte vill göra något så enkelt som ändå skulle göra livet lite lättare för en småföretagare. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Kreditupplysningsverksamheten har tilldragit sig stor uppmärksamhet den senaste tiden. Mycket av debatten har fokuserats kring det förhållandet, eller snarare missförhållandet, att tusentals svenskar har drabbats när kreditupplysningsföretag har lämnat felaktiga eller irrelevanta uppgifter om deras ekonomi. Det kan också konstateras att kraven på rättelse av sådana uppgifter i kronofogdens register har ökat dramatiskt. Tidigare handlade det om något hundratal ansökningar per år. Men enligt senast tillgängliga uppgifter från Riksskatteverket rörde det sig om närmare 5 000 sådana ansökningar under 1999. I ungefär en fjärdedel av de här fallen har klagomålen lett till ändrade uppgifter. Detta tyder på att det finns kvalitetsbrister i registren. Ändå fortsätter uppenbarligen marknaden för kreditupplysningar att växa mycket kraftigt. Trots högkonjunkturen har antalet personer med betalningsanmärkningar ökat under hela 90-talet. Uppemot 650 000 personer som fyllt 16 år, dvs. nästan 9 % av befolkningen, är i dag registrerade hos kreditupplysningsföretag. Den kraftiga uppgången av antalet betalningsanmärkningar hänger sannolikt i stor utsträckning samman med att så små belopp som 100 kr kan ge betalningsanmärkningar. I ett inte obetydligt antal fall har det visat sig att det räcker med att en kreditupplysning över huvud taget begärs för att kreditvärdighetsbetyget ska sänkas. Den som t.ex. byter telefonoperatör, skaffar sig nya konton eller kundkort eller av någon annan anledning råkar ut för en kreditupplysning riskerar att få sin kreditvärdighet nedvärderad och därmed självfallet få minskade möjligheter till lån. Ett dagsaktuellt fall, som vi kunde ta del av i medierna i dag, visar att kreditupplysningar kan leda till otillbörliga intrång i den personliga integriteten. Sedan december är alla svenskar som fått betalningsanmärkningar registrerade på Internet, enligt de här uppgifterna. Det är företaget Svensk Upplysningstjänst i Malmö som säljer dessa tjänster visa sin hemsida och via ett s.k. infotorg, en hemsida där flera databaser går att nå. Dessbättre får vi veta i dag att Datainspektionens styrelse säger nej till denna form av kreditkontroll som uppenbarligen är olaglig. Den som söker upplysningar måste ha ett legitimt behov - det ska gälla lån eller liknande - och personen som sökningen berör måste få en s.k. omfrågningskopia. Det är en händelse som ser ut som en tanke att vi i och med finansutskottets betänkande nr 21 om kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet just i dag behandlar dessa mycket aktuella frågor med utgångspunkt i en regeringsproposition i ärendet. Förslagen i propositionen syftar förvisso i första hand till att anpassa kreditupplysningslagen till EG:s dataskyddsdirektiv och personuppgiftslagen. Men lagändringarna innebär klara förstärkningar av den enskildes integritetsskydd. Förslagens innebörd är i korthet att i kreditupplysningsverksamhet får uppgifter om fysiska personer samlas in endast för kreditupplysningsändamål, att personuppgiftslagens grundläggande krav på behandling av personuppgifter ska gälla också kreditupplysningsverksamhet samt att bestämmelserna om begränsningar för behandling av känsliga uppgifter anpassas till direktivet och personuppgiftslagen. Vad gäller t.ex. känsliga uppgifter får uppgifter om hälsa och medlemskap i fackförening inte behandlas i kreditupplysningsverksamhet. På en punkt kan dock regeringens förslag innebära en försvagning av den enskildes integritetsskydd. Eftersom direktivet är ett s.k. harmoniseringsdirektiv kan inte medlemsstaterna föreskriva förbud mot behandling av andra kategorier av uppgifter än dem som uppräknas i direktivet. Det är mot den här bakgrunden inte möjligt att införa ett absolut förbud mot behandling av uppgifter om att någon har varit föremål för åtgärder med stöd av socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga m.fl. lagar. Det går inte heller att ha kvar det allmänna förbudet i 6 § kreditupplysningslagen vad gäller sådana uppgifter. Därför måste det här förbudet upphävas.

Uppgifter av det här slaget kan inhämtas också via andra källor. Det är väl känt. Men utskottet anser ändå att försvagningen av den enskildes integritetsskydd är av den karaktären att regeringspropositionen bör förstärkas på den här punkten. Vi förutsätter för det första att regeringen följer utvecklingen mycket noggrant med beaktande av att uppgifter i kreditupplysningssammanhang om att någon varit föremål för åtgärder enligt socialtjänstlagen och vissa andra lagar inte får leda till otillbörliga integritetsintrång. Utskottet tillkännager för det andra att vi finner det angeläget att regeringen vidtar nödvändiga förberedelser för att inom EU ta initiativ till att ändra dataskyddsdirektivet. Med de här skärpningarna av regeringsförslaget har utskottet mer än väl tillgodosett yrkandena i Folkpartiets motion Fi12. Den reservation som finns med anledning av den motionen står också moderaterna bakom. De har över huvud taget inte någon motion i ärendet. De hade åtminstone tidigare, när regeringspropositionen var svagare, inga synpunkter alls. Nu har man förstärkt. Ändå reserverar man sig. Med den här reservationen slår man in öppna dörrar. I reservation 2 hävdar Centerpartiet att dataskyddsdirektivet inte hindrar Sverige från att införa ett förbud mot behandling av uppgifter med anknytning till socialtjänstlagen m.fl. lagar. Det är uppenbarligen en uppfattning som vilar på en sakligt mycket bräcklig grund. Men om Lena Ek vet bättre än Lagrådet och Justitiedepartementets jurister bör hon nu här redovisa på vilken juridisk sakkunskap hon baserar sitt ställningstagande. Slutligen, fru talman, vill jag kommentera en punkt i betänkandet som rör kreditupplysningar om mindre belopp m.m. Jag gör det därför att det anknyter just till det jag sade inledningsvis. Debatten har fokuserats, med all rätt, på enstaka mindre betalningsanmärkningar och på att de kan få mycket svåra konsekvenser för den enskilde, som jag påpekade. Det har utskottet tagit fasta på. Vi bifaller delvis ett antal motioner som har väckts i den här frågan där man har påpekat de här klara missförhållandena. Vi anser att en beloppsgräns bör övervägas. Vi anser vidare att man bör överväga att införa kortare gallringstid - i dag är den tre år - för fysiska personers mindre betalningsförsummelser. Vi anser slutligen också att effektivare påminnelserutiner hos myndigheterna skulle kunna bidra till att minska antalet betalningsförsummelser. Därför tycker utskottet att regeringen bör gå igenom myndigheternas påminnelserutiner - alltså ett tillmötesgående mot motionärerna. I övrigt, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Målet med kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet är naturligtvis det gemensamma bästa: Kredit och lånemarknaden ska fungera, det ska vara stabilt, det ska vara effektivt - men det ska också vara ett gott skydd för den personliga integriteten för alla låntagare. När man har tagit fram dessa mål får man naturligtvis pröva om medlen främjar målen eller inte. Medlen är rimligtvis en lagreglering som ska minimera kreditriskerna och också skydda den personliga integriteten. Jag kan redan nu säga att det finmaskiga nät som en lagreglering kan utgöra har varit för finmaskigt, som vi hört Bengt Silfverstrand tala om. För det första har det fångat upp alldeles för många personer med rimliga eller förmildrande skäl till att ha hamnat i ett utsökningsregister och kanske fått besök av kronofogden. Dessa bör sorteras bort, om skälen är helt rimliga eller t.o.m. legitima. För det andra har det fångat upp personer som har ändrat sin sociala situation och fått en betalningsförmåga som man inte hade förut. Då är det hårt att man ska vara kvar i ett register i kanske hela tre år, som det som värst kan bli, trots att man visat att man nu kan betala. En tredje kategori som har drabbats hårt är människor som ändrat sin karaktär eller livsinställning och gått från att ha varit ovilliga att betala till att nu faktiskt vilja betala och göra rätt för sig. För dem har det också slagit hårt. Nu konstaterar vi från kristdemokraternas sida att det finns en positiv och god vilja från samtliga partier - det kan skifta i olika mindre detaljer - och att betänkandet är på god väg. Vi tillstyrker alltså betänkandets förslag i dess helhet. Det tycker jag också kunde vara någonting för Bengt Silfverstrands nyhetsbrev.

Fru talman! Ända sedan detta ärende blev bekantgjort för mig - först som lagrådsremiss, sedan som proposition och sedan som ett betänkande från finansutskottet ställt till oss i konstitutionsutskottet - har jag haft anledning att ifrågasätta en del av det som vi i dag ska besluta om. Låt mig börja i en ända. Den första och grundläggande fråga jag tycker att man ska ställa sig är om Sverige som medlem av EU behöver anpassa sin lagstiftning i de här avseendena på grund av det här direktivet. Det är också en fråga som inte minst Centern i mitt utskott har ställt högt på dagordningen. Jag har alltså haft anledning att ställa frågan till en lång rad experter, politiker och jurister: Är det verkligen så att vi måste ändra lagen på detta sätt? Svaret jag fått från samtliga dessa vad man kan kalla auktoritativa uttolkare av texterna är att vi måste göra detta. Med det har jag låtit mig nöja. Jag menar att vi då måste se på vilka sekretesslagar och vilka trösklar vi kan lägga in i den svenska tillämpningen så att inte den personliga integriteten försämras för de enskilda som är föremål för kreditupplysarnas och kreditprövarnas intresse. De allra flesta som hamnar i ett register av dessa skäl har ju gjort det därför att de haft en betalningsanmärkning, visat en svag ekonomisk kapacitet eller hamnat utanför det normala skyddsnätet. Det är de svagaste, som regel, som tjänar mest på samhällets skydd. Annars blir man offer för kreditupplysare, kreditgivande företag och för alla andra som vill kolla ens ekonomiska soliditet. Därför har det varit viktigt för mig att få klart att integriteten och skyddet för dem som har det sämst klaras ändå, trots att vi knäböjer en del, som jag ser det, inför EU. Såvitt jag begriper och kan bedöma kommer också våra sociallagar och andra sekretesslagar att ge erforderligt skydd för dem som blir utsatta för granskning. En fråga där finansutskottet däremot inte riktigt tycker som vi i konstitutionsutskottet, i alla fall inte som jag, är detta med att likställa alla tillfrågade - med dem som bedriver aktiebolag, dvs. näringsidkare i den juridiskt mest skyddade formen. De som bedriver näringsidkande i aktiebolag och de som sitter i styrelserna för dessa äger inte rätt att få upplysning om vem som har frågat om deras kreditvärdighet, medan alla andra har det. Jag måste fråga finansutskottets talesmän - jag tror att det är Bengt Silfverstrand som är talesman för utskottsmajoriteten - varför ni inte har tillgodosett konstitutionsutskottets synpunkter på den här punkten. Jag måste också ställa en till fråga. När vi för några år sedan genomförde den ändring som gjorde det möjligt också för näringsidkare, enskild firma, kommanditbolag och handelsbolag att få veta vem som frågade och varför fanns det väl sakliga skäl som talade för denna ändring. De skälen anser jag vara lika viktade och riktade på frågan om aktiebolag. Sammanfattningsvis känns det en smula brydsamt att vi i Sveriges riksdag än en gång tillämpar ett direktiv som uppenbarligen försämrar den personliga integriteten. Samtidigt måste jag säga att finansutskottet har gjort en bra bedömning och ett par tillkännagivanden som stärker den personliga integriteten som jag måste få berömma er för. Men jag är väldigt förvånad över att vårt utskotts synpunkter, tillika liktydiga med den moderata reservationen, inte tillgodosågs.
Fru talman! Först ber jag att å finansutskottets vägnar få tacka Kenth Högström för detta beröm på den punkten. Sedan ska jag svara så klart och tydligt jag kan på hans frågor. Anledningen till att vi anser att det finns skäl att skilja på fysiska personer och bolag är att man av naturliga skäl har rätt att kräva mer av ett företag än av en enskild person, mer uttömmande uppgifter. Man måste också ha ett längre tidsperspektiv. Det ligger i sakens natur med den ekonomiska omfattning som ett företag har med bokföring osv. att man måste ha det här med längre tidsperspektivet. Erfarenheten har visat att det var ett misstag att i det förra beslutet - det som Kenth Högström åberopar - inlemma också kommanditbolag. Det har inte fungerat. Om det visar sig att lagar inte fungerar, att man inte får in upplysningar, att företag avstår från att ta in upplysningar och att det visar sig vara ett totalstopp när det gäller utländska företag försvagas ju skyddet för dem för vilka det är av vikt att få reda på den ekonomiska situationen i ett företag. Mot den bakgrunden finner vi det obefogat att inlemma aktiebolag. Det skulle t.o.m. vara negativt och bli en försämring av tillförlitligheten i kreditupplysningsverksamheten. Det är de sakliga skälen som ligger till grund för att vi gör den här skillnaden mellan företag och enskilda personer.
Fru talman! Först vill jag tacka för svaret. Jag lät mig dock inte övertygas om skälens styrka. Om man ändrade lagen förra gången och gav möjlighet för enskilda näringsidkare i enskild firma, i kommanditbolag och i handelsbolag att erhålla upplysning om vem som frågar och varför de frågar är det rimligt att anta att även de som bedriver näringsverksamhet i liten skala i aktiebolag befinner sig i en likartad situation. Man kan inte utan vidare göra skillnad mellan näringsidkare i enskild firma och i litet aktiebolag. Som finansutskottet säkert känner till är de allra flesta aktiebolag i Sverige småföretag. Det är frisörer, pizzabagare, åkeriägare och traktorägare. Det är ganska naturligt att de som näringsidkare, och deras styrelseledamöter, ska få kännedom om vem som frågar. Som enskild person får man numera reda på vem som har frågat. Det är viktigt. Är det Telia som frågar om ett teleabonnemang? Är det banken som frågar om ens eventuellt förfallna lån? Är det en leverantör som frågar om den ekonomiska styrkan? Man bör få reda på det. Vem som frågar om vad är väl ingen hemlighet som finansutskottet behöver skydda. Tvärtom, alla behöver behandlas lika. De stora aktiebolagen däremot är som regel inte föremål för någon kreditprövning, åtminstone inte via kreditupplysningsföretagen. Där går ledningen och bankerna igenom alla handlingar. Där behöver det inte frågas. Jag har svårt att förstå den bristande parallelliteten.
Fru talman! Vi har ett mycket starkt sakligt underlag för vårt ställningstagande. Vi har inte nöjt oss med att inhämta synpunkter från konstitutionsutskottet, vilket är viktigt i sig. Vi konstaterar ju att konstitutionsutskottet på de flesta av de andra punkterna har samma uppfattning som finansutskottet. Det är här det skiljer sig. Vid den offentliga hearing vi hade den 15 februari framkom det klart och otvetydigt från de instanser som har kännedom om förhållandena att det skulle vara till skada för kreditupplysningsverksamheten om man i det här fallet följde konstitutionsutskottet och också inlemmade aktiebolagen. Aktiebolagen är det stora antalet. Det är aktiebolag som är intressanta i sammanhanget. När det då visar sig att det inte fungerar, och att kreditupplysningar av näringsidkare skulle försämras - vilket i sin tur skulle leda till att kreditupplysningsverksamheten skulle påverkas negativ - är det tillräckliga skäl för att vi på den punkten ska avvisa konstitutionsutskottets synpunkter.
Fru talman! Bengt Silfverstrand hänvisar till den hearing vi hade. När jag läser det hearingsprotokollet finner jag inga starka skäl för detta. Det finns ju ingen vedertagen massiv statistik som belägger Bengt Silfverstrands påståenden, utan det är några enskilda tillfrågade personer som befarar att detta kommer att hända. För att kunna grundlägga påståendet skulle det finnas någon sorts statistik, men det gör det inte. Det jag är bekymrad över är att man inte löper linan ut och likställer alla de näringsidkare som ju i princip är lika små. Vi räknar bort de börsnoterade och större aktiebolagen. De behöver inget skydd för sin kreditupplysningsverksamhet. Det lilla skydd som jag pratar om är att få veta vem som frågar om vad, och varför man blir tillfrågad. Har man som jag varit näringsverksam i många år har man många gånger i brevlådan fått meddelande om att någon har frågat, men man har inte fått veta vem. Ofta är det Telia angående mobiltelefoninkopplingar, men det får man ju veta långt efteråt. Jag tycker att ni gör en för klen bedömning. Å andra sidan tycker jag att ni har gjort en mycket bättre produkt än vad propositionen var från början.

Fru talman! Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet innebär förstärkningar av den enskildes integritetsskydd, men också försämringar. Tidigare talare har ju påtalat just de försämringar som rör åtgärder inom socialtjänstlagen, vård av unga m.m. Från Vänsterpartiets sida har vi ett särskilt yttrande i denna fråga.
Fru talman!
Vi tycker att det är positivt att vi har fått ett tillkännagivande till regeringen att man så snart som möjligt ska försöka omförhandla dataskyddsdirektivet. När det gäller kreditupplysning om mindre belopp fattade vi ju beslut här i riksdagen i går i ett annat ärende som handlade om behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution. Anledningen till att vi har fått en förstärkning i kreditupplysningen angående mindre belopp är att vi har utvidgat sekretessen på det här området, vilket betänkandet handlade om. Man införde ett s.k. skaderekvisit. Det innebär att vi kommer till rätta med problemet med smärre betalningsförseelser. Om man får ytterligare en betalningsförseelse inom en tvåårsåperiod kommer sekretessen att hävas och samma problem återuppstår. Vänsterpartiet lägger därför en reservation i denna fråga. Jag kan ge ett exempel. Alldeles nyligen slog man larm från Apoteket om att alltfler kunder hos Apoteksbolaget inte har råd att betala sin medicin, utan hamnar i kronofogdens register. Som exempel nämner man Västra Götaland där ca 20 % hamnar hos kronofogden och får ett betalningsföreläggande. Vi tycker att det är alarmerande. Det finns positiva skrivningar i betänkandet kring frågorna att man ska följa upp och eventuellt se över tidsgränser och beloppsgränser. Vi tycker att vi redan nu kunde komma med ett tillkännagivande om att se över de här gränserna, just med tanke på kunder hos Apoteksbolaget och andra med sådana här små belopp. Precis som Bengt Silfverstrand sade handlar det många gånger om så små belopp som 100 kr. Vänsterpartiet har även ett särskilt yttrande när det gäller den utvidgning av sekretessen som det här beslutet trots allt innebär. Vi grundar oss dels på vad Lagrådet uttalar i frågan, dels på vad konstitutionsutskottet framhöll i yttrande till skatteutskottet när skatteutskottet behandlade frågan om personuppgifter m.m. Det handlar om sekretesslagen i belysning av offentlighetsprincipen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 7.

Vi tycker därför att det ska införas en generell gallringstid om tre år. De som har allvarliga kreditproblem kommer ändå att finnas i registren och kommer ändå att synas. För den stora bulken av de många människor och småföretag som finns med skulle en treårig gallringsregel faktiskt fungera så att säga renande efter enstaka mindre betalningsförseelser. Vi tycker också att det är viktigt att fortsätta med det som Marie Engström tar upp, nämligen en översyn av belopps och tidsgränser. Man kan utöver Apoteksbolaget lägga till det som det har larmats om under det senaste året, nämligen att patienter får betalningsanmärkning efter besök hos Folktandvården och att landstingen faktiskt hänskjuter oändligt många ärenden till sådana här företag när människor inte har kunnat betala sin avgift hos läkare. Det var det ena. Det andra handlar om skyddet av utsatta människor och av handikappade och funktionshindrade. Vi har haft en stor diskussion om hur man ska tolka dataskyddsdirektivet och vad vi i Sverige kan göra för att inte försämra skyddet för de här grupperna och för att inte bidra till en diskriminering av handikappade, funktionshindrade och andra utsatta grupper. Diskussionen har handlat om ifall det är fråga om minimidirektiv eller harmoniseringsdirektiv. Jag kan acceptera att det är ett harmoniseringsdirektiv, men också sådan lagtext kan tolkas på olika sätt. Man kan tolka den inskränkande eller utvidgande. I det här fallet tycker jag att det är av största vikt att vi vågar stå på oss och faktiskt tolka texten i punkt 9 i ingressen eller "preambeln" till dataskyddsdirektivet på ett sådant sätt som det där bokstavligt står, att man har möjligheter att göra undantag för sådana här personuppgifter. Det är möjligt att vi i så fall får ta en strid om detta, men det är ju så att tolkningen av dessa rättsregler sker på ett annat sätt än vad vi är vana vid i Sverige. I Sverige tolkar vi efter förarbeten, men det gör man inte i EG-rätten. Där tolkar man efter andemeningen i "preambeln" i inledningen eller i ingressen. Det har finansutskottet inte vågat göra i det här fallet. Om man är oense om tolkningen fastställs betydelsen av den av domstolen. Det innebär att om man verkligen vill någonting och tycker att man kan tolka en ordalydelse utvidgande - vilket jag är fullständigt övertygad om i det här fallet - kan man begära domstolens tolkning av denna text. Det har finansutskottets majoritet inte vågat göra, och i och med det bidrar man till en sämre situation för handikappade, funktionshindrade och utsatta grupper.
Fru talman! Vi har vänt oss till tillgänglig juridisk expertis. Dessutom, vilket är väldigt väsentligt i det här sammanhanget, har Lagrådet efter granskning kommit fram till slutsatsen att detta är ett direktiv som vi inte kan kringgå. Men eftersom vi inte är till freds med den osäkerhet som råder om hur det kommer att gå för de här grupperna, begär vi att regeringen tillkännager att den ska ta initiativ för att ändra på det som vi inte tycker särskilt bra om. Det är så långt man rimligen kan gå, och därmed tillmötesgår man också dem som känner oro över de här förhållandena.
Fru talman! Det är nog inte så särskilt svårt att gissa att det här hanteringssättet kommer att utsätta dessa grupper för mer bekymmer än vad de förtjänar. Det är en mycket enkel slutsats. Det är alldeles självklart att det är till nackdel för de funktionshindrade att bli registrerade i de här kreditregistren och att funktionshindren kommer att utgöra ett hinder för krediter. Det behöver vi inte diskutera. Vi behöver inte heller diskutera om det är ett harmoniseringsdirektiv eller inte. Jag kan acceptera att det är ett sådant. Men frågan är: Hur hanterar man frågan därefter? Vågar man stå upp för att ordalydelsen i punkt 9 i ingressen till dataskyddsdirektivet faktiskt går att tolka inskränkande eller utvidgande? Det är baskunskap bland jurister att man kan ifrågasätta texten och tyda den på olika sätt också i ett harmoniseringsdirektiv. Då måste man våga stå upp politiskt i riksdagen och kunna säga att vi vågar tolka denna textinledning utvidgande. Tycker ni i EG-kommissionen att vi har fel, stäm oss, för vi står för skyddet av de funktionshindrade! Det är en princip som vi vågar stå upp för. Vi vågar ta den striden.
Fru talman! Jag vill då fråga Lena Ek på vilken juridisk sakkunskap hon baserar sitt ställningstagande att detta inte är ett harmoniseringsdirektiv.
Fru talman! För tredje gången säger jag att jag kan hålla med om att det är ett harmoniseringsdirektiv. Då kan vi avsluta den diskussionen. Frågan är i nästa steg varför finansutskottets majoritet inte har vågat ta upp diskussionen om tolkningen av harmoniseringsdirektivet. Det är något som man gör i alla andra länder. Det finns otaliga exempel på att domstolen i förhandsbesked eller i rättegång har avgjort tolkningen av harmoniseringsdirektiv. Det är den standardmässiga väg som man går när man tolkar en EG-rättslig lagstiftning. Den vägen borde vi kunna gå också i Sverige, särskilt om vi faktiskt menar allvar med att vi inte vill ha någon diskriminering av funktionshindrade och vill skydda denna grupp. Vi menar allvar med alla de fina högtidstalen om att stödja den här gruppen. Även om vi ska observera utvecklingen i två år och även om vi ska hemställa hos EU att man ändrar dataskyddsdirektivet, kommer denna grupp de facto att diskrimineras under mellanperioden. Vi hade kunnat ställa oss upp och säga att vi tar en strid om tolkningen av harmoniseringsdirektivet dataskyddsdirektivet. Det har ni valt att inte göra. Jag tycker att det är väldigt synd, och det kommer att utsätta de handikappade för onödiga bekymmer under mellanperioden.

Kammarens sammanträde återupptas nu för riksdagens frågestund. Följande statsråd kommer att delta: jordbruksminister Margareta Winberg, utrikesminister Anna Lindh, statsrådet Maj-Inger Klingvall, statsrådet Ulrica Messing och socialminister Jordbruksministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde inom regeringen. Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Frågor och svar ska hålla sig inom en minut. Jag vill påminna om att väldigt många har anmält intresse för att ställa frågor i dag. Det blir bra och rappt om det blir så kort som möjligt, och många hinns då med.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. fr.o.m. den 9 april kommer Viagra och Xenical inte att subventioneras. Visserligen kan man få dispens så att man får läkemedlen subventionerade men då ska man vända sig till läkare som skriver till Socialstyrelsen, som remitterar till Läkemedelsverket och Riksförsäkringsverket. Sedan ska Socialdepartementet göra en sammanställning och regeringen avgöra om patienten ska få sitt läkemedel subventionerat eller ej. Det är en minst sagt krånglig och omständlig procedur. Socialministern verkar tycka att problemet är litet och jämför med besluten om att få subvention för läkemedel som kan behövas vid sådant håravfall som uppstår vid viss cancerbehandling. Problemet är jättestort. Jag undrar hur patienterna ska få sina mediciner. Har socialministern insett förslagets omfattning och problemets vidd?
Fru talman! Ja, det har jag verkligen gjort. Svensk sjukvård står inför två gigantiska utmaningar som Leif Carlson och jag har diskuterat många gånger. Den ena utmaningen handlar om att garantera vård till dem som vill ha vård i rimlig tid. Vi har ju många gånger talat om de köer som finns inom svensk sjukvård. Det behövs resurser för att minska köerna. Den andra utmaningen är att klara läkemedelsfinansieringen, att se till att människor som behöver läkemedel ska kunna vara säkra på att få sådana, dessutom till vettiga kostnader. I Sverige har vi, såvitt jag vet, till skillnad från alla andra länder ansett att exempelvis Viagra ska skattesubventioneras. Andra länder har bestämt sig för att inte skattefinansiera just det läkemedlet. I de flesta länder gäller det också Xenical. När vi ska garantera en trygg finansiering av läkemedelsförsäkringen i framtiden tvingas vi också diskutera vilka läkemedel som ska subventioneras. Vi har valt att besluta att inte längre skattesubventionera Viagra och Xenical. I fråga om Xenical gäller det också naturligtvis de läkemedel som kommer. Motivet är dels omsorg om sjukvården - detta är viktigt - dels insikten om att det för båda dessa läkemedel finns alternativa behandlingar som i de flesta fall är effektivare och som ger bättre stöd och hjälp åt patienten. För de patienter som har prövat andra behandlingar och för vilka läkaren bedömer att det inte finns något annat sätt finns den yttersta möjligheten, nämligen att begära dispens - precis som gäller för andra läkemedel.
Fru talman! Kostnaderna är förvisso viktiga men ännu viktigare är det att de patienter som behöver läkemedel får dessa. Jag tycker alltså att socialministern tar lätt på frågan och inte inser problemets vidd, vilket jag ska försöka klargöra. Vad gäller de medel mot håravfall som statsrådet jämfört med handläggs ca 20 fall per år på departementet. Förra året förskrevs Viagra till 65 000 män. Enligt redovisningar lämnade i Läkartidningen grundades mer än 75 % av dessa förskrivningar - det gäller alltså 50 000 män - på sjukdom. Bilden är ungefär densamma för Xenical. Vad är då vinsten med att byråkratisera sjukvården så att en mängd patienter får svårigheter med att få sin medicin? Ska tiotusentals människor utestängas från adekvat medicinering? Ska de som har ryggmärgsbråck tvingas betala medicineringen själva, eller tror regeringen att man kan handlägga detta bättre än patientens läkare inom rimlig tid? Det gäller alltså tusentals patienter. Jag tycker att det hela är absurt och saknar trovärdighet. Hur ska patienten garanterat få den medicin som patienten har på grund av ett sjukdomstillstånd?
Fru talman! Jag är inte alldeles säker på att Leif Carlson, trots att han är läkare, har läst informationen korrekt. När det gäller Viagra vet vi att flertalet av de personer till vilka Viagra förskrivs är män i Leif Carlsons och min ålder, eller äldre. Detta grundas i allt väsentligt på problem som hänger ihop med vad som betraktas för följder av normalt åldrande. Jag tycker att det är rimligt att det finns tillgång till Viagra men frågan är för vilka vi ska se till att vi betalar det som en del av läkemedelsförmånen. Det finns ett antal människor som till följd av skador eller som av uppenbara andra medicinska skäl behöver Viagra. Vad gäller dessa tror jag att vi kan hantera frågorna med dispensansökningar. Läkaren begär då dispens, precis som när det gäller medel för håravfall. Den möjligheten ska i alla fall prövas. Jag vet inte hur många det kan handla om men jag är alldeles övertygad om att vi kan hantera detta. Vi ska skapa ett system för att kunna hantera det här så att man får sin medicin, grundat på läkarens bedömning att antingen annan behandling inte har hjälpt eller att det inte finns annan behandling att tillgå. Det gäller exempelvis dem som till följd av skada behöver Viagra.

Fru talman! Min fråga riktar sig till jordbruksminister Margareta Winberg. Vi har i dag nåtts av nyheten att ett svenskt fiskefartyg återigen, i detta fall Delfin av Nogersund, fått en senapsgastingest i sina fiskeredskap. Projektilen fördes i land i Nogersund, och man var t.o.m. beredd att utrymma hela samhället. Men det visade sig att den inte hade någon sprängverkan, utan att det var senapsgas. Den fråga som aktualiseras i detta sammanhang är reglerna för de fiskare som får sina redskap förstörda i samband med fångsten av senapsgas. Reglerna är olika i Europas länder i dag.
Fru talman! Denna typ av incident inträffar ungefär 25 gånger per år. Det är olika typer av kemiska stridsmedel som fiskarna får upp. Med anledning av detta har departementet gett ett uppdrag till Statskontoret att se över om vi kan göra något ytterligare och vad det är för regelverk som gäller. Statskontoret har utrett frågan, och kommit fram till att grunden i detta måste vara att fiskarna har en försäkring. Därutöver tycker man att staten kan bistå med vissa kostnader. Man kan titta på hur detta stämmer med dagens verklighet. Då ser man att staten redan i dag bistår med t.ex. transport till hamn, ersättning för sanering och a-kassa under saneringsperioden. Då återstår det som Statskontoret tyckte skulle vara grundbulten, nämligen försäkring. Jag vet - för jag har tagit reda på det med anledning av incidenten i dag - att det finns en kollektiv försäkring om man är medlem i SFR som också täcker detta.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Det som jämförs mest är egentligen vad som gäller för svenska och danska fiskare. Där skiljer sig reglerna ganska kraftigt, och danskarna har förmånligare villkor från den danska staten. Med tanke på att Sverige har ordförandeskapet i EU så är min fortsättningsfråga: Avser regeringen och jordbruksministern att ta upp den här frågan i EU-sammanhang för att få någotsånär likartade regler även för fiskare?
Fru talman! Vi har en gemensam jordbruks och fiskepolitik i EU. Men den täcker inte allting. Den täcker t.ex. inte det här, utan de vidtagna åtgärderna i både Sverige och Danmark är nationella, och jag tycker kanske också att de så ska förbli. Vi tittar på olika sätt över våra regelverk i Sverige och Danmark - det gäller inte minst yrkesfiskeavdraget, som ju är en gammal känd visa för den här kammaren - för att se om vi kan få någotsånär lika villkor. Vi tittar förstås också över dem systematiskt på ett område som detta.

Fru talman! Det finns mycket bestämda villkor för hur de här pengarna ska betalas ut. I princip betalas de ut till alla landsting efter ett generellt system. Men det förutsätter att man ska redovisa planer för utvecklingen av sjukvården. Vad vi talar om är mångfald i sjukvården. Mångfald kan, precis som Stig Eriksson säkerligen är medveten om, handla om att man erbjuder personalen möjligheten att ta över ansvar för en vårdcentral eller någon del av sjukvården och teckna avtal med landstinget. Det kan också handla om att man prövar andra modeller för att erbjuda alternativa driftsformer. Detta har vi fattat beslut om i riksdagen, och det är viktigt. Men det betyder inte, som jag har förstått att det står i Norrländska Socialdemokraten, ett tvång att man ska använda just privata företag som lösning. Det handlar om att man ska verka för att pröva en mångfald av vårdgivare inom sjukvården. Jag tycker att detta är viktigt. Vill man ha en dynamik inom sjukvården - vi talar nu om primärvården - ska man sätta sig ned med personalen och personalorganisationerna och diskutera vilka möjligheter man har att få snabbare beslut och mindre byråkrati. Samtliga fackliga organisationer inom vårdsektorn säger: Låt oss pröva möjligheten, exempelvis genom att personalen får större ansvar. Det är det som det handlar om, och det hoppas jag att Stig Eriksson talar om för sina partikamrater uppe i Norrbotten.

Fru talman! Om någon kan visa att man får den absolut bästa kvaliteten genom att utesluta alla andra alternativ så är detta säkert möjligt. Men det finns ett avtal mellan Landstingsförbundet och staten som säger att vi gemensamt ska verka för att pröva en mångfald i primärvården, och därför tycker jag att landstingsvärlden ska pröva det - även i Norrbotten, även om Stig Erikssons partikamrater kanske inte är så intresserade av det. Stig Eriksson är ju vänsterpartist. Det finns möjlighet att inbjuda Kommunalarbetareförbundet, vårdfacken och läkarna till en diskussion och pröva detta. Jag vill påpeka att det inte finns någonting som innebär att man absolut måste pröva privata aktiebolag som lösning. Men vi har sagt att vi gemensamt ska verka för en mångfald när det gäller primärvården. Det hoppas jag att man ska göra även i Norrbotten.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesminister I går stod den kurdiske författaren Mehmed Uzun inför rätta i Istanbul i Turkiet. Han var åtalad för terrorism. Hans brott var väl egentligen att han utnyttjade sina mänskliga rättigheter att fritt få tänka, tala och skriva. Efter cirka två timmars rättegång frikändes han. I dag står en annan man inför rätta i Diyarbakir i Turkiet. Svenska riksdagsledamöter och representanter för olika frivilliga organisationer finns på plats och bevakar hans rättegång. Det är tredje gången som den assyrisk/syrianske prästen Yusuf Akbulut nu står inför rätta för att han har använt den mänskliga rättigheten att fritt få tala och tänka. Min fråga är: Hur arbetar regeringen för att påverka den turkiska regeringen och det turkiska rättssystemet för att på allvar ta till sig begreppet mänskliga rättigheter och vad det innebär?
Fru talman! Först har jag en glädjande nyhet, nämligen att även den syrianske prästen i dag har frikänts. Därmed fortsätter inte rättegången. Det var i och för sig glädjande att Uzun frikändes, men samtidigt är problemet att dessa män kan frikännas och nya åtalas. Därför kommer Sverige både som enskilt land och som EU:s ordförande och som medlemsland i EU att fortsätta följa diskussionerna mellan EU och Turkiet. Vi har en stark påtryckning på Turkiet när det gäller att landet måste följa de krav på mänskliga rättigheter och rättssamhälle som finns för att ens kunna få påbörja sina medlemskapsförhandlingar med EU. Det är långt kvar, och vi hoppas att Turkiets anseende på den här punkten klart ska förbättras.
Fru talman! Det var en glädjande nyhet. Jag visste faktiskt inte om att Yusuf Akbulut också är fri, för jag har varit mycket här inne i kammaren i dag. Vi har många gånger påpekat och diskuterat de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Ibland tycker man nästan att det känns lite hopplöst. Varför kan det aldrig bli någon ändring? Hur mycket ska man egentligen behöva arbeta med detta innan Turkiet verkligen tar åt sig det budskap vi har så att det kommer in i rättssystemet och in i den turkiska regeringen och dess handlande på allvar? Jag förstår att regeringen arbetar på många olika vägar, men det måste finnas någon verklig väg så att vi kan få in detta i Turkiet. Jag tycker att vi har slagits för detta och bultat i pannorna på dem så länge nu att de borde begripa att det är allvar.
Fru talman! Det har skett en del positiva framsteg. Framstegen är framför allt att det politiska ledarskiktet nu verkar övertygat i sin vilja att göra om det turkiska samhället till ett rättssamhälle och följa demokratiska fri och rättigheter och mänskliga rättigheter. Samtidigt ser vi att det finns krafter som strävar emot. Ofta kan jag få ett politiskt budskap av den politiska ledningen, och den administrativa apparaten reagerar på det gamla repressiva sättet gentemot aktiva kurder eller assyrier eller någon annan som agerar ute i det turkiska samhället. Jag tror att det här är en process som kommer att ta många år, men vi har alldeles nyligen både lämnat över EU:s krav på Turkiet och fått se Turkiets svar till EU. Även om det saknas väldigt mycket, kan man se att det åtminstone är första steget till att verkligen ta kraven från EU på allvar.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Maj I tisdags var jag med om något intressant. Flera kvinnoorganisationer i Sverige har en seminarieserie om kvinnor och våld. I tisdags handlade det om sexhandel. Vi hörde bl.a. en polis, Kajsa Wahlberg, från Rikskrim. När hon började att arbeta med prostituerade sade man till henne: Det behöver du väl inte hålla på med här i Sverige, för här i Sverige finns det ingen prostitution. Men det gör det. I årets första nummer av tidningen Omvärlden, som utges av biståndsorganet Sida, citeras biståndsminister Maj-Inger Klingvall från en presskonferens med EU-kommissionärerna. Där säger statsrådet att orsaken till den internationella sexhandeln med barn och kvinnor är fattigdom. Det är sant att de flesta kommer från fattiga länder, men orsaken är att det finns kunder. Det finns alltså en marknad. Vi får inte försöka undkomma vår skuld genom att skylla på fattigdomen i andra länder. Sådan är marknaden, att så fort det går att tjäna stora pengar på något, finns det människor som gör det. Och det är förhållandevis lätt att tjäna pengar på människor. Det är lättare att handla med kvinnor och barn än vad det är att handla med narkotika och vapen. Nu skulle jag gärna vilja höra om biståndsministern kan beskriva det utvecklingsarbete som hon berättade om.
Fru talman! Frågan om trafficking och sexhandel är en väldigt viktig fråga under vårt svenska ordförandeskap, men det är naturligtvis en ständigt levande fråga i regeringen. Vi är ju ett antal statsråd som sysslar med detta. Det sitter ytterligare ett statsråd här som sysslar väldigt mycket med den här frågan, nämligen vår jämställdhetsminister Margareta Winberg. Vi kan naturligtvis rikta fokus på en rad omständigheter i vår omvärld som leder till att människohandeln är en handel som i dag ökar oerhört kraftigt och som vi på alla sätt naturligtvis måste bekämpa. Vi måste bekämpa den på det internationella planet men också inom EU. En rad aktiviteter kommer att genomföras under vårt ordförandeskapshalvår och en del har redan genomförts. Ytterligare ett statsråd som är representerat här är Anna Lindh. Hon kommer att åka till Peking på ett väldigt viktigt möte mellan EU och Kina, där hon kommer att presentera en handlingsplan för att bekämpa handeln med kvinnor från den delen av världen och för att komma fram till just den punkten vad vi ska göra åt marknaden. Det är en fråga som åtminstone jag och jag tror mina kollegor tar upp i våra bilaterala samtal. Men det är också en fråga som aktualiseras just i handlingsprogrammet som kommer att presenteras i maj.
Fru talman! Jag hade även tänkt ställa en fråga om resurser i Sverige. Men det hann jag inte, så jag gör det nu. Någonting vet jag, och det är att det finns alldeles för få poliser och åklagare som håller på med den här saken. Det vill jag fråga om. När man nu ska försöka att skipa rättvisa och komma åt hallickarna i de här fallen, förhör man flickorna eller kvinnorna som man får tag i, och så fort förhören är över skickas de hem. Jag skulle också vilja höra lite synpunkter på hur man ska göra med det.
Fru talman! Det är en fråga som har aktualiserats på ett väldigt tydligt sätt, nämligen genom att vi har skrivit tilläggsdirektiv till anhörigkommittén, i vilken samtliga partier i riksdagen är representerade, som kommer att titta på just den här frågan. Det är väldigt viktigt att vi funderar över vilket stöd och vilken behandling vi ska kunna ge offren och på vilket sätt vi kan stödja ett värdigt återvändande. Jag ser fram emot att få förslag från anhörigkommittén på den här punkten.
Fru talman! När Irak förlorade Gulfkriget infördes sanktioner mot landets utrikeshandel. Efter tio år börjar världssamfundet tvivla på att dessa sanktioner har eller kommer att få avsedd verkan. FN är därför berett att under vissa villkor häva samtliga sanktioner. Detta skulle ge den irakiska regimen full suveränitet över hela sitt territorium. Den kurdiska befolkningen, som innan det nu tio år långa självstyret, har varit utsatt för förföljelse och regelrätta massakrer fasar för vad som kommer att hända om sanktionerna upphävs. Såvitt jag vet har den svenska regeringen inte tagit ställning i denna fråga. Min fråga till utrikesministern är om Sverige som ordförandeland i EU avser att ta upp frågan om den kurdiska befolkningens ställning i Irak.
Fru talman! När det först gäller sanktionerna har vi från svensk sida sagt - och det här är ett område där länderna väldigt mycket har talat i egen kapacitet och inte överlåtit det så mycket i EU:s namn - att vi tror att sanktionerna mot Irak har en del brister, men att det är viktigt att vi är överens om när vi ska förändra sanktionerna. Men det är alltid viktigt att hitta sanktioner som direkt träffar ledningen i ett land, inte civilbefolkningen. Om det blir så att man så småningom häver sanktionerna mot Irak, är det självklart att det internationella samfundet och FN:s säkerhetsråd har ett ansvar för att se till att de kurder som finns i norra Irak har ett skydd och att vi internationellt kan övervaka att grupperna faktiskt skyddas. Men det är långt dit, därför att än så länge har Irak vägrat att samverka med FN. Man har vägrat att samverka med Unmovic om de övervakningar som ska ske. Därmed är det också långt kvar till dess sanktionerna verkligen kommer att hävas.
Fru talman! Alla som bor där är oroliga över utvecklingen eftersom de får vissa signaler om att sanktionerna kommer att upphävas. Det är därför som tusentals människor flyr, lämnar landet och hamnar i olika delar av Europa. Min fråga igen: Är Sverige som ordförandeland i EU berett att ta upp den här frågan under ordförandeskapet? Är man på något sätt också beredd att verka för att kurderna får en federativ stat vid Iraks gränser?
Fru talman! Vi är beredda att verka för kurdernas rättigheter och kurdernas skydd. Att däremot gå ut i dag och säga att vi kommer att verka för kurdernas ställning när sanktionerna hävs skulle vara lite farligt. Därmed säger vi ju att sanktionerna snart kommer att hävas, och det tror vi faktiskt inte. Irak måste börja samarbeta med FN innan det går att häva sanktionerna. Men så länge Irak inte samarbetar med FN och faktiskt inte har visat någon vilja att samarbeta med FN, kan vi inte säga att sanktionerna kommer att hävas. Men självklart: Den dagen sanktionerna så småningom hävs, även om jag tror att det kommer att ta lång tid, kommer vi och jag förutsätter också andra länder att verka för att kurdernas får ett fullgott skydd genom FN:s säkerhetsråd.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksminister Margareta Winberg. I min hand har jag ett pressmeddelande från Jordbruksdepartementet daterat den 19 september 2000 efter en uppgörelse med LRF. I slutet av pressmeddelandet står det: Utöver detta kommer regeringen att snarast tillsätta en utredning som bl.a. ska se över de skattevillkor som är specifika för jordbrukets drivmedelsanvändning. I utredningen kommer även beskattning av arbetsmaskiner att ses över. Resultatet av denna utredning kommer att presenteras i vårpropositionen 2001, avslutar Margareta Winberg. Med tanke på att Lars Lundholm på Finansdepartementet i går meddelade att man har tittat på direktiven men att någon utredning ännu inte är tillsatt, vill jag fråga jordbruksministern hur utredningen ska kunna presenteras i vårpropositionen.
Fru talman! Ja, det säger ju sig självt att om det inte finns någon utredning kan den heller inte presenteras. Av omständigheter över vilka jag inte råder har den inte tillsatts, men direktiven är nu på god väg att bli klara. Elizabeth Nyström får väl avvakta vårpropositionen för där finns möjligen någonting skrivet som förklaring till att det har blivit som det har blivit.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Det är ju faktiskt väldigt många bönder som väntar på resultatet av den utlovade utredningen, och med tanke på den dåliga lönsamhet som Sveriges bönder har i jämförelse med bönder i andra länder i Europa borde regeringen vara lite angelägnare om att uppfylla sina löften. Måhända blir man eljest varse att medan gräset växer dör kon - bokstavligen. Att man lovat att snarast tillsätta en utredning och inte har tillsatt någon efter nästan sju månader tycker jag är upprörande. Delar jordbruksministern min uppfattning?
Fru talman! Det vore kanske lämpligare att ställa den frågan till den direkt berörde ministern, nämligen finansministern, som ju är den som ansvarar för skattefrågorna. Också han var ju ute i denna fråga i anslutning till budgetpropositionen. Vi var naturligtvis överens om att vi med förtur skulle ta oss an arbetsredskapen inom jordbruket i denna utredning. Det löftet kvarstår, och det hoppas jag att vi så småningom också får finansministerns ord på. Frågan om en förklaring till att utredningen ännu inte har kommit i gång får dock ställas till Bosse Ringholm.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till skogsminister Ulrica Messing. Vi har ju här i huset under flera års tid diskuterat utvecklingen av de skogliga frågorna i södra delarna av Sverige. Vi har också drivit frågan om att vi skulle få ett aktivt ädellövskogsprogram att bli verksamt här i Sverige. Det ryktas om, och jag får väldigt mycket påtryckningar om detta från framför allt södra Sverige, att det här programmet ser ut att försenas. Vi fick lite hjälp av de stormvindar som ven över Skåne i höstas. Väldigt mycket av den granskog som inte tillhör Skånes natur blåste omkull. Vi fick lite hjälp den vägen. Därför finns det kanske anledning att tänka till och se till att man accelererar den här frågan så att vi får i gång vårt återplanteringsprogram när det gäller ädellövskog i de södra delarna av Sverige med betoning på Skåne. Har ministern några nyheter att presentera för kammaren och för mig i dessa frågor?
Fru talman! Vi fick nog lite hjälp på vägen, precis som Michael Hagberg säger. Vi fick dessutom lite pengar som hjälp på vägen. Vi har 30 miljoner kronor som är avsatta på tre år för att kunna återplantera de lövträd som en gång har funnits där. Nu vet jag att det i Skåne finns inköpta lövträd och plantor som man bara väntar på ska komma i backen. Skälet till att de inte har kommit i backen ännu är att vi väntar på kommissionens s.k. notifiering. De här rör inte bara Sverige, utan det är också andra länder som har haft samma problem. Nu har processen gentemot Sverige från kommissionen tagit lite lång tid. Det finns en oro i Skåne för att plantorna ska dö. Jag gör vad jag kan från regeringens sida för att skynda på kommissionens beslut. Vi har pengarna, vi har plantorna och vi har människor som är beredda att plantera dem. Jag kommer att ta kontakt med kommissionen igen i nästa vecka. Mitt enda råd till dem som i dag har plantor som ska planteras är att plantera dem innan de dör.
Fru talman! Det är ett alldeles utmärkt råd, för det vore en kapitalförstöring att låta de här viktiga plantorna dö. Nu håller tjälen på att gå ur backen i Sverige. Det gör den inte i resten av Europa, för de har inte haft någon. Därför är det väldigt angeläget att skogsägare och skogsansvariga lyssnar på vad skogsministern har att säga. Det är oerhört viktigt för utvecklingen i Skåne. Det är en viktig miljöfråga. Jag tror att vi här också kan få ta en del kamp mot de försurningsproblem som finns och annat. Jag tackar för svaret.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Maj Inger Klingvall. Jag tänkte prata om mänskliga rättigheter i Sverige, för att växla över från Turkiet och Irak. Jag kan bara beklaga att regeringen har fått stöd av riksdagen så sent som i dag för att vi ska fortsätta avvisa människor till Kosovo - trots att utrikesminister Anna Lindh skickar soldater till samma område. Jag kan leva med det här beslutet. Vi gör olika bedömningar. Sedan har det blivit känt hur människor behandlas här. Migrationsverket lurar människor att komma dit för att sedan avvisa dem. Då vill jag fråga statsrådet om hon tycker att det är lämpligt att så sker och om hon tänker vidta någon åtgärd mot detta.
Fru talman! Jag har än så länge bara tagit del av mediernas beskrivning av den här händelsen, så jag har ingen exakt kännedom. Men stämmer beskrivningen av vad som har hänt kan jag bara konstatera att så får det naturligtvis inte gå till. Människor har rätt att bli värdigt behandlade och att känna förtroende för våra myndigheter. Det är oerhört viktigt. Nu har jag förstått att Migrationsverket själva har gått ut och beklagat händelsen. Man säger att man har brustit i öppenhet och att man nu, som man säger, kommer att se över sina rutiner och sitt förhållningssätt. Jag utgår från att så sker.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag gissade att det skulle vara ungefär så. Men den första kommentaren var ju från en ansvarig chef på Migrationsverket. Hon tyckte att det här var bra. Det fanns inget problem med detta. Det vore ju önskvärt om regeringen i ett regleringsbrev till detta statliga verk kunde skicka med lite pengar till personalutbildning för att jobba med deras attityder eller bara skicka med förvaltningslagen i en populärversion. Då kunde man läsa innantill hur man ska göra för att visa respekt för medborgare i Sverige men också för utlänningar som kommer till vår dörr och söker asyl.
Fru talman! Det här är naturligtvis en fråga som måste tas på största allvar. Det handlar om att utveckla sitt förhållningssätt, att utveckla kompetensen i bemötandet av de människor som söker sig till sina myndigheter - i det här fallet talar vi alltså om Jag vill ändå understryka för Johan Pehrson och riksdagen i övrigt att det här är ett arbete som pågår. Vi kommer t.ex. inom några veckor att få en rapport från Migrationsverket som regeringen har beställt om riktlinjer för utredningar och hur dessa ska gå till när det gäller just kvinnor och deras särskilt utsatta situation. Ett sådant utvecklingsarbete pågår alltså.

Fru talman! Marie Engströms fråga är egentligen en fantastiskt bra skildring av den problemställning som vi diskuterade alldeles nyss. Om vi ska fortsätta att subventionera alla läkemedel och inte våga fatta beslut om att utesluta några, då skulle förmodligen högkostnadsskyddet öka från 1 800 kr till 1 900 eller 2 000. Problemet är alltså att även om vi har ett skydd på 1 800 kr är det många människor som inte klarar att betala det. Jag har för min del sagt att under överskådlig tid kommer det inte att läggas fram ett förslag som innebär att vi höjer högkostnadsskyddet. Det är förmodligen redan för högt för många människor. Vi kommer inte att höja det. Det är därför vi tvingas fatta andra beslut. Alternativet hade varit att gå till riksdagen och säga: Vi höjer det. Det finns två möjligheter för dem som inte klarar detta. Den ena är att be att få betala månadsvis, 1 500 kronor i månaden. Det underlättar. Det är väldigt många som använder den möjligheten. Vi har kommit överens med apoteket om att apoteket faktiskt automatiskt ska erbjuda detta. Den andra möjligheten som återstår är naturligtvis att man begär hjälp från socialtjänsten och säger: Jag klarar inte detta. Min ekonomi är inte sådan att jag kan betala för de mediciner som jag behöver. Men det viktigaste är att det inte blir någon höjning av högkostnadsskyddet.
Fru talman! Jag har en fråga till socialminister Lars Engqvist. Passiv rökning orsakar årligen att ca 1 000 personer får hjärtinfarkt. Av dessa avlider 500 personer. Det framgår av den miljöhälsorapport som överlämnades till regeringen. Bakom den står bl.a. Socialstyrelsen. Drygt 10 % av befolkningen i åldrarna 19-81 år, dvs. 600 000 svenskar, utsätts för passiv rökning varje dag. På restauranger och andra serveringslokaler hittar man de högsta exponeringarna.
Fru talman! Mikael Oscarsson tar upp ett av våra absolut största folkhälsoproblem. Rökning och tobak är den största enskilda förklaringen till kostnader i sjukvården och till problem för den enskilda människan. Nu ska vi lägga fram ett förslag i tobaksfrågan till hösten. Vi kommer att dels lägga fram ett förslag om en ny tobakslag, dels lägga fram ett förslag med anledning av Folkhälsokommitténs arbete. Vi är inte färdiga med hur lagen ska se ut på tobaksområdet. Men jag har sagt, och jag kan gärna upprepa det, att vi ska bestämma att från ett visst datum ska också restaurangerna i Sverige vara rökfria. Men för att kunna göra en bedömning av hur snabbt en sådan förändring av de svenska restaurangerna kan ske har vi gett ett uppdrag till Folkhälsokommittén att kalla till sig branschen för att diskutera såväl rökningen som utskänkningsvillkoren, tiderna för restaurangernas öppethållande och narkotikaproblemet. Vi har bett Folkhälsoinstitutet att tillsammans med restaurangnäringen ge oss ett underlag för att bestämma hur snabbt omvandlingen kan gå. Vi kommer att lägga fram ett förslag som innebär att från ett visst datum ska svenska restauranger vara rökfria.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Låt mig bara påminna om att den som röker en cigarett bara får i sig 25 % av röken. Resten går ut till omgivningen. Jag anser att de som jobbar på restauranger och kaféer inte ska behöva utsättas för någonting som är förbjudet på andra ställen. Det här är allvarligt. 500 personer dör varje år i Sverige på grund av sjukdomar som kommer av passiv rökning. Jag tycker att det är hög tid att restauranger och kaféer blir rökfria. Det måste vara en rättighet för astmatiker och allergiker att också kunna gå på restaurang. Det var sagt att det skulle komma ett förslag till våren. Därför hoppas jag nu att det kommer i höst så att vi kan få den här nödvändiga förändringen. Det är faktiskt liv som står på spel.
Fru talman! Det är alldeles rätt att vi tidigare sade att vi skulle komma med förslaget nu till vårriksdagen. Men med anledning av diskussionen om alkoholpolitiken gav vi det här uppdraget till Folkhälsoinstitutet där vi bakade ihop diskussionen om utskänkningsvillkoren och diskussionen om rökningen. Vi kommer alltså med ett förslag till hösten. Jag ska understryka Mikael Oscarssons argumentation genom att bara nämna en siffra. 8 000 människor dör i Sverige varje år beroende på rökning. En halv miljon dör i Europa. De som säger att vi inte ska ta detta riktigt på allvar eller de som säger att man måste ha rätten att röka också på restauranger måste tänka på att den passiva rökningen är en del av förklaringen till de problem som vi har när det gäller folkhälsan.
Fru talman! Det här är också en fråga till socialminister Lars Engqvist. Jag läste nyligen i en tidningsnotis att endast var tionde AT-läkare vill bli allmänläkare. Den enkäten var gjord bland 450 läkare som gör sin obligatoriska allmäntjänstgöring för att få sina legitimationer. Om jag har förstått socialministern rätt behöver det rekryteras 170 nya allmänläkare per år fram till 2010. De behövs för att primärvården ska kunna utgöra basen i sjukvården och vara tillgänglig för alla. Då undrar jag om detta innebär revideringar i målsättningen för sjukvården och primärvården, eftersom enkäten ju tyder på att man har svårt att nå målen.
Fru talman! Den enkät som Carl-Axel Johansson pekar på är ingen överraskning för mig. Detta var det problem vi hade att diskutera när vi presenterade handlingsplanen för sjukvårdens utveckling. Det var inte bara så att det saknades allmänläkare eller specialister i allmänmedicin ute på våra vårdcentraler, utan vi visste också att intresset bland läkarstuderande för att gå ut i primärvården var ganska litet. Följande åtgärder fanns med i den handlingsplan som riksdagen beslutade om i december. För det första ska vi öka utbildningen av läkare, vilket är viktigt. Vi behöver en allmänt utökad utbildning. För det andra ska vi upprätta ett särskilt familjemedicinskt institut som ska diskutera kompetensutveckling, villkoren i primärvården och möjligheter för läkare, men också för annan personal, att utvecklas i sina tjänster i primärvården. När jag frågar läkarna om vad det är som lockar i andra delar av sjukvården, är svaret faktiskt inte bara lönen. Man kan klara ganska hyggliga lönevillkor också i primärvården. Det handlar ofta om möjligheten till forskning som en del av jobbet i primärvården, möjligheten till kompetensutveckling och arbetsvillkoren allmänt. Detta ska diskuteras av det familjemedicinska institutet. Vi ska se till så att vi vänder attityden så att fler unga läkarstuderande vill bli riktiga doktorer i primärvården.
Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret. Som väl är fick jag inte svaret att det behövs mer pengar. Jag tror nämligen inte att det är mer pengar som behövs. Det är attityderna och arbetsmöjligheterna som behöver förändras. Man måste inse att yrket är internationellt. De förutsättningar som finns i Sverige måste premieras. Man kan öka intresset genom att titta på arbetsförhållandena. Det gäller att få doktorerna att välja att bli allmänläkare. Jag tror inte detta gäller totalantalet doktorer, utan man måste öka intresset för inriktning. Det tror jag är viktigt.
Fru talman! När det gäller mer pengar till vården är det viktigt att man klargör att svensk sjukvård allmänt sett behöver ett resurstillskott. Svensk sjukvård tar egentligen lite för liten del av våra gemensamma resurser för att man ska klara alla de krav som vi som patienter ställer på sjukvården. Det är viktigt. Men vi löser inte att alla problem med pengar. Just den här frågan handlar om attitydförändringar och arbetsvillkoren. Hur ser det ut för distriktsläkaren? På vilka villkor jobbar han eller hon? Hur arbetar man i team? Hur möter de sina övriga arbetskamrater på vårdcentralen? Hur lägger man upp arbetet? Vilka möjligheter till personlig utveckling finns? Det är helt avgörande. Det kan möjligtvis kosta pengar att erbjuda detta, men det är detta som är kärnfrågan. Vi måste erbjuda en arbetsmiljö och arbetsvillkor för våra distriktsläkare eller för allmänläkare i primärvården som gör det attraktivt. Det är inte alldeles säkert att det är en kostnadsfråga.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Ulrica Messing. Den handlar om nyckelbiotoper och naturreservat. Många skogsägare får ju i dag avverkningsförbud på produktiv skog där skogsorganisationerna har funnit s.k. nyckelbiotoper. Avverkningsförbudet ligger kvar till dess att en överenskommelse har träffats. Det kan ta väldigt lång tid. Jag anser att allt måste göras för att inte onödigtvis försena och försvåra sådana överenskommelser. Dessutom har en kontrollinventering under år 2000 visat att nyckelbiotopsarealen ökat så kraftig att det nu faktiskt är dags att börja ifrågasätta om vi kan fortsätta på det här sättet. I generationer har enskilda lantbrukare vårdat sin skog. Det har skett genom åtgärder anpassade till gårdens verksamhetsinriktning. I de flesta fall har man betesdjur. För många är skogen en förutsättning för fortsatt jordbruksdrift. För andra skogsägare är intresset för landskap och landsbygd det intresse som driver människor att utföra ett för oss i Sverige mycket värdefullt jobb.

Fru talman! Det enkla svaret på Rigmor Stenmarks fråga är: För alla. Det är nämligen en gemensam angelägenhet och i allas vårt intresse att vi värnar de nyckelbiotoper som finns i vårt land. Vi får en allt bredare kunskap om hur vi ska göra det. Enskilda skogsägare har blivit oerhört framgångsrika på att kartlägga de biotoper som finns på deras mark, och det är precis samma sak med stora skogsbolag. Tillsammans med skogsvårdsstyrelserna gör vi nu en kartläggning av hur den s.k. gamla skogspolitiken har fungerat, hur vi har hållit balansen mellan de miljömål och de näringspolitiska mål som finns. I den utvärderingen ska Skogsstyrelsen återkomma till regeringen med eventuella förslag på förändringar. Det kan handla om utbildning och ökat stöd till skogsägare på något sätt, men det kommer inte att handla om mindre ambitioner när det gäller att bevaka allas våra intressen kring biotoper. Med anledning av det som Skogsstyrelsen kommer att lämna till regeringen i slutet på det här året ska jag också komma till riksdagen med förslag på justeringar av skogsvårdspolitiken nästa år.
Fru talman! Tack så mycket, statsrådet! Då vill jag skicka med ett påstående. I skälighetsregeln i miljöbalken 2:7 säger man att kraven på hänsyn ska vara miljömässigt motiverade utan att vara omöjliga att uppfylla. Det borde kunna gälla även för nyckelbiotoper, så att normalt skogsbruk inte blir lidande. Norduppland, som jag representerar i det här fallet, säger man t.o.m. så här nu: Är det inte dags att bevara skogsbonden? Utan människor som sköter sin skog har vi inte heller nyckelbiotoperna. De är grunden för det här, de har hjärtat och de har möjligheterna att bevara det här och se till att det är för oss alla. Jag delar uppfattningen att det ska vara för alla. Men det ska ske på ett bra sätt, och det tycker jag inte att det gör i dag.
Fru talman! Lyckligtvis skulle jag vilja säga att det ändå är relativt sällan som vi står inför konflikter som vi inte kan lösa. Jag var senast i tisdags ute med LRF i Västra Götaland och besökte enskilda bönder som visade var de hade hittat sina biotoper, hur de hade kartlagt dem, hur de hade rapporterat till skogsvårdsstyrelsen och hur de hade gjort skiften när det gäller marken för att vara konkret och praktisk och lösa allas våra gemensamma intressen, både för den enskilde skogsägaren och för vårt allmänna. Jag utgår från att med den ökade kunskap som vi hela tiden får kring biotoper, hur vi ska kartlägga dem och hur vi kan lösa praktiska problem kommer också de konflikter som har varit hittills att bli än mindre. Vi har ett gemensamt intresse kring både att kunna vara praktiska och konkreta skogsbrukare och att slå vakt om de biotoper som vi har.
Fru talman! I veckan besökte jag ett antal mjölkoch köttproducenter i Västerbottens inland. Dessutom besökte jag ett lokalt slakteri med inriktning på produktion av renkött. Alla hade ambitioner att genom samverkan öka den lokala och regionala livsmedelsproduktionen. Men uppfattningen var att en del regelverk, bl.a. för hanteringen av slaktavfall, utgjorde hinder. Min fråga till jordbruksministern blir då: Finns det från regeringens sida ambitioner att hitta regelverk som bättre möjliggör en lokal och regional livsmedelsproduktion?
Fru talman! Svaret är ja. Jag kan ge två exempel. Det ena är att vi inom EU:s nuvarande jordbrukspolitik försöker förändra på ett sådant sätt att också de små och, i det här fallet, lite mer avlägset belägna gårdarna, ska kunna bibehållas och utvecklas. Nuvarande jordbrukspolitik gynnar nämligen ganska ensidigt de stora och gynnar också en koncentration. Det andra exemplet är att jag har givit två uppdrag. Ett uppdrag är till Livsmedelsverket för att se över vilka nationella hinder det finns för att småskalig slakteriverksamhet ska utvecklas inklusive mobila slakterier. Det andra är att Gudrun Lindvall, känd ledamot i riksdagen, har fått ett uppdrag att se över hur man kan undvika långa djurtransporter och främja slakt nära uppfödningsplatsen.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag tror själv att det är otroligt viktigt att vi för att kunna uppmuntra den lokala livsmedelsproduktionen hittar lösningar där vi inte har mallen för storskaligheten, utan just de lokala lösningarna. Hanteringen av slaktavfall utgör ett problem, där man alltså är hänvisad till långa transporter. Det är gårdar med bönder som själva vill utveckla en lokal produktion och kanske kunna sälja kött där man vet varifrån köttet kommer - som ju är ganska aktuellt i dessa dagar - men som har små möjligheter till det. Såvitt jag vet finns det inga anläggningar i norra En följdfråga blir då: Hur kommer översynen av frågan om slaktavfall att ske framgent?
Fru talman! Vad jag talade om i mitt första inlägg rörde inte slaktavfallet utan slakten generellt sett. När det gäller slaktavfall är det och har det blivit ett ganska stort och växande problem i och med BSE diskussionen och den kris som den har utlöst. Det har bl.a. lett till att vi i dag avlägsnar mycket mer delar av djuret som måste behandlas på ett speciellt sätt. Men självdöda djur ute på våra gårdar måste också tas om hand på ett särskilt sätt. De kan alltså inte grävas ned. Det får man göra om gårdarna ligger avlägset. Man får göra det fortfarande, men jag är inte säker på att detta håller i framtiden. Därför har Svante Englund, tidigare chef för Jordbruksverket, fått ett uppdrag som ska redovisas den 15 april där han ska se över hur vi kan bygga upp anläggningar i flera delar av Sverige så att vi slipper dessa långa transporter av självdöda djur och kan ta hand om riskmaterialet på ett bättre sätt närmare gårdarna.
Fru talman! Min fråga är till utrikesministern och handlar om den snabbt förvärrade situationen i Mellanöstern. Vi ser varje dag en upptrappning av våldet. Israel har tydligt markerat att man de kommande 100 dagarna tänker förstärka våldshandlingarna. Det är självfallet ett stort bakslag för fredsprocessen. Israel har som stat de senaste dagarna angripit den palestinska administrationen i helikopterattacker. Det kallas vanligen krigshandlingar. Man avrättar misstänkta palestinier. I går besköt israeliska soldater palestinska förhandlare på väg hem. Våld utövas från båda sidor, men staten Israel tar till mer och mer övervåld, enligt min åsikt. Hur bedömer utrikesministern möjligheten att fredsprocessen ska kunna återupptas?
Fru talman! EU försöker spela en aktiv roll, men tyvärr är vi ganska pessimistiska vad gäller situationen just nu. Så fort Israel fick en ny regering gjorde vi en s.k. trojkaresa från EU till Israel och Gaza. Vårt budskap till den nya israeliska regeringen var då att man måste förbättra den allvarliga ekonomiska situation som de palestinska områdena har genom att Israel betalar ut de skattepengar till palestinierna som man håller inne och genom att man upphör med avstängningspolitiken gentemot palestinska områden. Vi menar också att det skulle vara bra för säkerheten, därför att det skulle minska risken för våld från den palestinska sidan om de fick en bättre ekonomisk situation. Vi tog också upp att vi inte accepterar bosättningspolitiken och att vi inte accepterar s.k. elimineringar, dvs. att man avrättar misstänkta i stället för att använda det riktiga rättssystemet. Tyvärr har situationen förvärrats sedan vi var där. Det enda positiva som har hänt är att när Peres var här i måndags och tisdags sade han att säkerhetssamtalen mellan israeler och palestinier återigen skulle starta. Det var i tisdagsförmiddags. Den enda möjligheten att få i gång fredsprocessen är nog att man får en bättre säkerhetssituation, att israelerna betalar ut sina bidrag till de palestinska områdena och att man på grund av ett sådant paket kan starta fredssamtalen igen.
Fru talman! Jag tackar för svaret och konstaterar att det faktiskt är Israel som bryter mot folkrätten och mot de beslut som är fattade i FN. Det är viktigt att vi som nation faktiskt agerar i de här frågorna.
Fru talman! Vi har varit mycket tydliga mot båda sidor om att man måste minska våldet. Det är ett ansvar för båda sidor. Men det är självklart också så att den israeliska regeringen har ett stort ansvar både för att se till att man inte för en folkrättsstridig bosättningspolitik och för att man inte använder elimineringar och ett oproportionerligt våld.

Fru talman! Detta betänkande behandlar tio motioner som väckts under allmänna motionstiden förra året. En motion är från Vänsterpartiet och tar upp Fastighetsverkets förvaltning av skogar. Jag ska i detta anförande ta upp denna motion. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets och Miljöpartiets reservation 2, i övrigt bifall till förslagen i betänkandet. Statens fastighetsverk bildades 1993 och förvaltar stora landområden som ägs av staten. Det gäller främst markområden väster om odlingsgränsen i Lappland, renbeteslanden i Jämtland, Härjedalen och norra Dalarna samt kronoholmarna utmed hela den svenska kusten. Till området hör också de statsägda delarna av de skyddade Norrlandsälvarna med biflöden. I förvaltningsansvaret ingår dessutom mark kring slott och kungsgårdar. Sammanlagt handlar det om ca 6 1⁄2 miljoner hektar, varav 300 000 hektar är skog. Större delen av dessa skogar ligger i eller i nära anslutning till fjällkedjan. Detta område omfattar det överlägset största sammanhängande och någorlunda opåverkade skogsområdet i hela Europa. Den svenska staten har en enorm möjlighet att föregå med gott exempel för andra skogsägare, samtidigt som staten kan bevisa att hänsyn till ekologiska och övriga allmänna intressen inte bara är möjligt utan även den enda långsiktiga förvaltningsstrategin för att nå ett hållbart samhälle. Skogarnas överlevnad och fortsatta bidrag till mänsklig välfärd är till stor del beroende av att dessa ansträngningar lyckas. Hur Fastighetsverket och andra skogsägare ska förvalta skogen finns uttryckt i skogsvårdslagens första paragraf. Enligt denna är skogen en nationell tillgång som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Tyvärr har det visat sig att Statens fastighetsverk inte alltid lyckats fullfölja sin uppgift på ett tillfredsställande sätt. Kritik har riktats mot Fastighetsverket, som inte beaktat naturvården och turismen i tillräcklig omfattning. Rennäringens och lokalbefolkningens intressen har inte heller alltid tillgodosetts på ett rimligt sätt. Ett av de grundläggande problemen i samband med detta är att Fastighetsverket ålagts ett avkastningskrav på 3 1⁄2 % av marknadsvärdet. Det avkastningskrav som åligger Fastighetsverket innebär risk för att områden som är särskilt känsliga eller på annat sätt är i behov av ett varaktigt skydd inte får tillräcklig hänsyn. Detta kan beskrivas med följande exempel: · För områden som enligt skogsvårdslagen borde klassas som skyddsvärda finns avverkningsplaner. · Avverkningar har utförts på för rennäringen viktiga åretruntmarker, trots samebyarnas överklaganden. · Turistföretag har förhindrats förvärva mark och skog i anknytning till vandringsleder. Den har avverkats. · Avverkning har skett i Arvliden, där majoriteten av lokalbefolkningen var emot avverkningsplanerna. Protesterna fick stöd utifrån, och polis sattes in mot dem som försökte blockera avverkningen. Fru talman! Regeringen har efter kritik äntligen tillkallat en särskild utredare som ska pröva formerna för statens samlade skogsförvaltning. Det är mycket positivt. Vad som inte är positivt är att det av direktiven till utredningen klart framgår att det utredaren ska lägga fram förslag om är en mer "effektiv förvaltning av statens totala skogsinnehav" och att "de affärsmässiga ambitioner som ligger bakom förvaltningen av statens skogsinnehav skall kunna fullföljas effektivt".

Fru talman! Detta finansutskottets betänkande är tillkommet med anledning av motioner som avlämnats under den allmänna motionstiden. Som Siv Holma sade är det sammanlagt tio stycken. De handlar om allt från statlig fastighetsförvaltning, hyressättning av ändamålsfastigheter, Fastighetsverkets förvaltning av skogar till användningen av överblivna statliga skärgårdsfastigheter och frågan om fasadbelysning av statliga byggnader i Stockholm. Utskottet är oense på några punkter, därför är två reservationer bifogade betänkandet. Centerns reservation vill göra ett tillkännagivande om att bilda ett bolag för de kulturfastigheter som staten äger. Motionärerna uppger att en del kulturinstitutioner måste använda 50 % av sina anslag till att betala hyra. Det vore bättre att använda dessa pengar till verksamheten, menar man. Kulturutskottet har redan under förra året uppmärksammat att det är svårt för kulturinstitutioner som är inhyrda i statligt förvaltade ändamålsfastigheter att påverka sin hyra. Kulturutskottet föreslog att revisorerna bl.a. skulle titta närmare på Fastighetsverkets principer för hyressättning och dess rätt att ställa avkastningskrav på just dessa fastigheter. Revisorerna har sedan gjort en förstudie om bakgrund och inriktning i dessa hänseenden, och den kom finansutskottet till del den 15 december förra året. Revisorerna har dessutom för avsikt att senare i år redovisa en granskningsstudie. Därför anser utskottets majoritet att det inte finns någon anledning med ett tillkännagivande om ännu en utredning. "Vad göras skall är allaredan gjort" skulle man kunna säga, för att travestera en av våra kungars uttalanden. Med revisorernas förstudie och fortsatta arbete ges också skälen till varför vi avstyrker kraven i de andra motionerna. Regeringen har beslutat, precis som Siv Holma sade, att utse en särskild utredare som på ett allsidigt sätt ska pröva formerna för statens samlade skogsinnehav och förvaltningen av denna. Inriktningen för uppdraget innehåller bl.a. en helhetssyn på styrning, policy och ambitioner, så att staten på allra bästa sätt kan sköta sina skogar ur både miljö och produktionssynpunkt. Siv Holma glömde det när hon talade om vad utredningen skulle syssla med, men det är viktigt både ur miljö och produktionssynpunkt. Siv Holma talar för reservation nr 2. Hon vill att ett tillfälligt avverkningsstopp bör införas i skogar förvaltade av Statens fastighetsverk medan denna utredning pågår. Utskottets majoritet tycker inte att det är ett bra förslag, och vi avstyrker det. Principerna för den statliga skogsförvaltningen kan ju inte skilja mellan de olika statliga skogsförvaltarna. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till förslaget i utskottets betänkande och avslag på de två reservationerna.

Fru talman!

Jag ska be att få yrka bifall till den.

Det slår olika. Det behövs en samlad helhetssyn vad gäller styrning, policy och ambitionsnivåer för skötsel av statens skogsinnehav. De frågorna kommer dock upp i ett annat sammanhang. Därför finns det bara ett särskilt yttrande. Det som däremot reservationen hanterar gäller hyressättningen för statliga lokaler. Det handlar då om ändamålsfastigheter och lokaler där det bedrivs olika former av kulturell verksamhet. I många olika sammanhang pratas det om kulturens betydelse, humor, förståelse, integration, humanism och över huvud taget livskvalitet. Det här förstärks ordentligt av den regionalpolitiska utredningen som påpekar kulturens betydelse för tillväxt och utveckling och kulturens avgörande betydelse för hur ungdomar flyttar mellan olika bostadsorter, den s.k. Livskvalitet är otroligt viktigt. Kulturen står för en stor del av livskvaliteten som finns och skapas i landet. För många som är intresserade av frågorna, kulturutbudet och kulturarbetare över huvud taget ter det sig helt omöjligt att förstå att man på magra anslag, som det redan har sparats på, ska betala mer än 50 % i hyreskostnader till den offentliga fastighetsägaren staten. Den ger med den ena handen och tar in mer än hälften med den andra handen. Det här är ett exempel på det sektorstänkande och den konstlade uppdelning mellan olika verksamheter som ibland ger mycket märkliga effekter i Sverige. Det är anledningen till att vi tycker att man behöver titta särskilt på hyressättningen på ändamålsfastigheter och att frågan behöver belysas ytterligare utöver det som Riksdagens revisorer kommer att ta upp. Det är därför anledningen till vår reservation. När Lisbet Calner, som representerar utskottsmajoriteten, säger att "vad göras skall är allaredan gjort", kan man svara med att säga att vad utskottet skapar är vanskligt och kort. Den här situationen är otillfredsställande, den missgynnar de kulturinstitutioner som vi annars värnar. Det är för dem som bryr sig om detta en fullständigt oförståelig situation - därav vår reservation.
Fru talman! Borde inte Lena Ek vara glad åt att revisorerna gör en fördjupad studie för att ta reda på allt det som Lena Ek har kritiserat för att det inte fungerar? Jag förstår inte anledningen till varför ni begär en utredning när revisorerna redan jobbar med detta. Vad är det för utredning som Centern vill ha?
Fru talman! Vi tycker att det behövs en parlamentarisk belysning av frågorna för att de olika partierna ska kunna ta sitt ansvar för att ställa de frågor som ska ställas och för att plocka fram de svar som kan ge underlag till beslut på området. Den situation som finns kan vi vara överens om. Den är inte tillfredsställande. Den motverkar det syfte vi har med kulturanslagen. Är det inte så?
Fru talman! Det är också därför som kulturutskottet har påpekat detta och gett revisorerna i uppdrag att se över allt det som Lena Ek har haft invändningar emot. När revisorerna har gjort sitt kommer resultatet naturligtvis att lämnas vidare. De politiska partierna har representation bland revisorerna, och sedan när ärendet kommer upp i utskottet får vi möjlighet att argumentera och ta reda på vad det handlar om där och eventuellt lägga fram förslag som kan förbättra situationen för fastigheterna och kulturen som Lena Ek pratar så varmt för.
Fru talman! Detta är väldigt konstigt. Om man vill ändra någonting och göra situationen bättre, vill man väl ha det gjort så fort som möjligt. Det är en naturlig mänsklig reaktion. Om man däremot inte vill förändra någonting, är det bra att först dra det genom Riksdagens revisorer, sedan genom utskottet, sedan genom riksdagen, sedan begära att regeringen ska vidta åtgärder eller tillsätta en utredning. Det är en normal reaktion att komma fram till det beslutet efter kritik från Riksdagens revisorer. Vi har gjort en stor omväg som tar lång tid. Under tiden lider kulturinstitutionerna av utgiftstrycket. Det är ett utgiftstryck som är skapat av staten med politiska beslut, som bl.a. Lisbet Calner är väldigt tydligt ansvarig för.
Fru talman! Nej, Lena Ek, jag tror inte att det går fortare genom att tillsätta en parlamentarisk utredning. Den kan inte på direkten lämna förslag till riksdagen. Det ska förberedas en form av proposition eller något sådant. Jag tycker att Lena Ek vilseleder lite grann när hon säger att revisorernas fördjupade utredning skulle förlänga det hela. Jag tror att det kommer att bli ett bra underlag som vi kommer att resonera om under hösten bland de olika partierna. Jag är överens med Lena Ek att det finns problem här. Vi har avsatt resurser för att de ska lösas.
Fru talman! Vi får komma tillbaka till diskussionen i höst. Då ser vi vad utskottsmajoriteten landar på och om utskottet hemställer till regeringen att den omedelbart ska lösa problemet eller om det begär att man ska tillsätta en utredning. Det ska bli väldigt intressant att fullfölja diskussionen. Lisbet Calner är bekymrad över situationen och konstaterar att den inte är bra, att det inte fungerar och att det ställer till problem för de kulturinstitutioner som redan har ont om pengar. Man hade kunnat stödja vårt yrkande redan nu och fått ett sådant förslag. Men det ville inte utskottets majoritet.